Fru talman! Jag hade inte tänkt mig att det skulle uppfattas som något slags arkeologisk upptäcktsbragd att gå tillbaka till Tage Erlanders tänkvärda uppsats ”Funderingar kring regeringsproblemet”.

Dessa funderingar gavs också ut i tryck just under de veckor och månader då herr Erlander bestämde sig för att förvandla en socialdemokratisk enpartiregering till en koalitionsregering. Jag tror därför inte att det är fråga om några bagateller. Men herr Erlanders minne, som annars är så utomordentligt fint, fungerade på en punkt alldeles galet, och det var i beskrivningen av 1957 ärs socialdemokratiska enpartiregering. Den var en stark regering, sade herr Erlander, starkare än koalitionsregeringen under dess två sista år. Ja, att den hade sina svagheter försökte jag i går belysa genom exemplet med kaffekoppen och kafdguppgörelserna under 1956 och 1957. Men att 1957 års socialdemokratiska regering hade en stark ställning berodde på att den ägde majoritet i de gemensamma voteringarna, dvs. i budgetfrågor. Då hade vi ett system med en eftersläpande första kammare som socialdemokraterna kunde lita på och som de använde som skyddsnät innan de fick det kommunistiska skyddsnätet som de nu begagnar sig av i den nya enkammarriksdagen. Det var det systemet som herr Erlander — jag är ledsen att jag måste bli litet polemisk — tyvärr inte i tid ville medge var inadekvat. Systemet kom att höra till de verkliga fornminnena som vi alltför länge släpade på i stället för att acceptera en enkammarriksdag, grundad på folkviljans utslag i direkta val på en och samma dag. Nu tar herr Erlander, liksom i den där uppsatsen för 20 år sedan, upp Karl Staaff som den ende liberal, som verkligen har trängt igenom dessa problem från grunden, och betonar vilken vikt han fäster vid den starka regeringen. Ja, men mot vilka regeringars bakgrund var det inte som Karl Staaff argumenterade: tillfälliga ämbetsmannaregeringar, regeringar grundade på tillfälliga grupper ur det gamla högerpartiet osv., en rad regeringar som icke hade någon täckning i en riksdagsmajoritet. Herr Erlander kunde ju ha varit generös nog att liksom vid sista tillfället före jul erinra om Bertil Ohlins insatser för att förvandla det eftersläpande systemet, där folkets vilja icke fick komma till uttryck genom att vid ett och samma val tillskapa riksdagsmajoriteten! Varför glömma Bertil Ohlins kamp för och herr Erlanders cpet långvariga motständ under hela 1960-talet mot att få en sådan typ av regering, grundad på majoritet i en enkammarriksdag? Nu har vi fått en regering i minoritet. Den kan vara stark genom sin personbesättning, den kan vara stark genom de traditioner den har och den politik den vill föra. Jag hör ingalunda till dem som vill uttala sig ringaktande om den nuvarande regeringen från de utgångspunkterna. Men, herr Erlander, en sädan regering i minoritet kan ändå aldrig bli stark, om den inte är beredd att ta hänsyn till andra meningsriktningar och därmed skapa majoritet i riksdagen för de slutliga förslagen. Herr Erlander sade: ”Finns det motsättningar mellan olika folkgrupper och åsiktsgrupper, så skall de komma till uttryck och inte hållas tillbaka.” Det instämmer jag helt och fullt i. Vi skall inte föra någon skenpolitik. Men nog har det, herr Erlander, under de gångna 30 åren funnits många tendenser till att gräva ned sig i ett skyttegravskrig mellan skilda åsiktsriktningar, där — som utrikesminister Torsten Nilsson en gång uttryckte det — partierna ständigt strävar efter att komma i fördelaktigast möjliga kameravinklar gentemot varandra, fastän de sakliga motsättningarna kanske inte är så stora. I går spårade vi mycket få, nästan inga inslag av en vilja hos den nuvarande regeringen att vara beredd att ta sådana hänsyn till det faktiska förhållandet att man har kommit i minoritet. Man lever fortfarande kvar i den gamla känslan av att man är sig själv nog. Det är den upplevelsen som vi mäste hjälpa den nya socialdemokratiska minoritetsregeringen att få, att den icke kan fortsätta som om den vore en majoritetsregering. Den måste vänja sig vid att ta hänsyn till andra åsiktsgruppers berättigade krav.

Fru talman! I sitt intressanta anförande berörde herr Erlander ett av de mest centrala problemen i dagens politiska situation: frågan om vad minoritetsregeringen skall kunna orka med under de tre åren fram till nästa val. Att herr Erlander inte tyckte att minoritetsregeringar var någonting eftersträvansvärt är fullt förståeligt. Som han sade kan de ju inte göra någonting för att realisera sitt program. Det var en synnerligen träffande beskrivning av den nuvarande regeringens situation. Den är en Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt minoritetsregering, och eftersom man får förmoda att herr Erlanders omdöme är riktigt, kan den alltså inte göra mycket för att fullfölja sitt program. Det var intressant att från enligt min mening mycket auktoritativt håll få ett sådant omdöme om den regering som nu skall styra oss fram till nästa val. Herr Erlander sade vidare en del saker som kanske var riktiga, men jag tyckte ändå att vissa av hans förklaringar var ofullständiga. Han framhöll att en regering inte är stark bara därför att den har majoritet i riksdagen. Det är alldeles riktigt. Inom parentes vill jag bara säga att jag tyckte att det var synd att herr Erlander förbigick Norge. Regeringen där har inte varit så stark, men de resultat den kommit till har varit avsevärt bättre än vad den svenska majoritetsregeringen kunnat prestera. Som jag tidigare framhållit har Norge en mycket bättre situation än vi. Under flera år har man där haft en större produktionsökning än i Sverige. Norge har en mycket starkare valutareserv än vi har. Investeringarna har varit betydligt bättre än de svenska. Norrmännen har ett diskonto på 4,5 procent medan vi måste arbeta med 7 procent i Sverige. Konjunkturinstitutet har ju framlagt en redogörelse för hur Norge har det nu, och jag är beredd att diskutera även räntesituationen. Redogörelsen visar att den norska regeringen i varje fall har nått utmärkta resultat. Det är alldeles riktigt att vi här i Sverige hade en stark regering 1951-1954. Den regeringen var så stark att vi t.o.m. kunde hålla tillbaka inflationen under en tid. Från oktober 1951 då koalitionsministären kom till, och fram till juni 1954, hade vi enligt konjunkturinstitutets redovisning inte någon nämnvärd prisstegring. Vi har sällan fått uppleva något sådant, och det var onekligen en stark regering. Men sedan blev det ett annat läge. Den 13 oktober 1957 avgick den regeringen. Herr Erlander gör vissa jämförelser mellan 1932 och 1957. Är det alldeles korrekt att göra så? Svårigheterna kom ju i slutet av är 1932, och då blev det en krisuppgörelse med bondeförbundet. Sedan dröjde det en tid innan programmet genomfördes, och 1936 fick vi en koalitionsministär. År 1957 däremot lämnade man det samarbete som hade gjort att regeringen var stark; det var två grupper som samarbetade och som hade inflytande åt olika håll. Därigenom var situationen inte alls densamma som 1932. Jag skall inte mycket kommentera Metalltalet 1961. Jag vill bara säga att detta Metalltal hölls på hösten under det att dr Hedlund, som då inte var så känd som nu, höll ett tal i juni månad, i vilket han just nämnde de riktlinjer som senare kom att gå igen i herr Erlanders tal. Om jag skall göra en konklusion, får jag kanske erinra om nägot av vad finansministern sade i går. Han föredrar en socialdemokratisk minoritetsregering framför en borgerlig, och det är givetvis förståeligt eftersom han är socialdemokrat. Men man kan inte värja sig för frågan varför den regeringen är starkare. Litet åt vänster finns herr Hermansson och hans parti. Om man räknar med att man i vissa situationer skall få stöd därifrån, blir givetvis den socialdemokratiska minoritetsregeringen staikare. Om den nuvarande minoritetsregeringen däremot vill diskutera och samarbeta för att få praktiska, påtagliga resultat till nytta för vårt land, finns det andra möjligheter. Vill man i stället stödia sig på en grupp åt vänster, kan man göra det. Men jag tycker inte att det är någon eftersträvansvärd situation — och för den uppfattningen har jag kanske också stöd från socialdemokratiskt häll. I varje fall kan vi inte komma ifrån att det inte är en stark regering som nu skall regera.

Fru talman! Man kan naturligtvis diskutera hur konservativ jag är, men så konservativ är jag ändå att jag sätter ett visst värde på fornminnen — detta sagt som en komplimang till herr Erlander med hänsyn till den titel han själv ansäg att han numera bör ha. Jag sade faktiskt inte i går att herr Erlander genom sitt Metalltal hade förstört debatten. Jag tror att det talet var ett uttryck för hur han själv och regeringen såg på EEC och att talet i hög grad kom att prägla hela den efterföljande debatten och den svenska synen på EEC under många år — alltför många år, gjorde jag gällande i går. Herr Erlander hävdar nu att talet var uttryck för en strävan från hans sida att artikulera, som han sade, de känslor av oro som han visste rådde inom svenska folket genom de stämningar som somliga element försökte jaga upp inför EEC-debatten. Ja, man kan naturligtvis uttrycka det på detta sätt. Man kan också uttrycka det på ett annat sätt — man kan säga att herr Erlander då utnyttjade en negativ stämning för att förstärka de negativa uppfattningarna i ännu högre grad och ge en missvisande bild av vad som i själva verket ägde rum ute i Europa. Herr Erlander erinrade om — och jag läste för resten själv talet i går — att han i Metalltalet tog upp den lokaliseringspolitiska aktiviteten i vårt land. Han hävdade vårt intresse av att driva vär egen socialpolitik, vår egen arbetsmarknadspolitik. Men det var ingenting i talet som klargjorde att även enligt Romfördraget lämnas tillräckligt utrymme för en regionalpolitisk aktivitet. Där fanns heller ingenting om de socialpolitiska strävanden som inryms i Romfördraget eller om den arbetsmarknadspolitik som avtalet ger fullt utrymme för.

Jag vill personligen göra gällande att detta tal och de stämningar som då rådde i vårt land var till skada för oss ute i Europa och fortfarande skadar oss där. Somliga av mina kolleger här i kammaren har tillsammans med mig suttit nere i Europarådet och försökt hävda gemensamt — över partigränserna, vill jag säga — svenska intressen. Vi kan nog alla — om vi vill vara ärliga, och det skall vi vara — erkänna att den europeiska synen på Sverige under dessa är inte var särskilt positiv, bl.a. på grund av den isolationistiska syn som man menade att Sverige hade på Europasamarbetet. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt På den tiden var man inte heller, herr statsminister, lika positivt inställd till svensk alliansfri politik som man så småningom har blivit. Herr Hagnell och jag och många andra gjorde värt bästa för att övertyga vära vänner i Europa om vilken betydelse för freden i denna del av världen som värt lands alliansfria politik har. Jag vill inte påstå att det beror på oss enbart — det gör det måhända i någon mån — att det blev möjligt att få till stånd en mera nyanserad och mera positiv stämning i varje fall hos de större Europastaterna än den som fanns dä. Synen på Sverige är fortfarande rätt kritisk i de små staterna — t.ex. Belgien, Nederländerna och Luxemburg — men de stora har, som statsministern påvisade i går, en mycket mera nyanserad och positiv inställning till vår neutralitetspolitik. — Men de här ären efter Metalltalet var inte bra för oss. Herr Lange, som var på mig för en stund sedan, hörde till dem som spädde på med sin kritiska negativa syn på vad som skedde i Europa. Det har blivit mycket bättre nu där nere. Det var mot denna bakgrund som jag negativt apostroferade herr Erlanders tal. Jag har mycket liten repliktid kvar, men jag vill gärna säga nägra ord om de reflexioner herr Erlander gjorde rörande den starka regeringen. Jag tyckte att herr Erlanders anförande i det hänseendet alltför mycket präglades av effektivitetssynpunkten och mindre av hänsynen till hur demokratin fungerar. Låt mig uttrycka det i följande korta mening: om en minoritetsregering i själva verket företräder folket bättre än vad majoriteten gör, så kommer den minoritetsregeringen vid nästa val att bli en majoritetsregering.

Fru talman! Det var mångahanda ting som de föregående talarna i sina intresseväckande och fascinerande anföranden tog upp; jag vill nu bara rätta till nägra sakliga misstag. Den socialdemokratiska regeringen hade efter 1957 ingen majoritet vid de gemensamma voteringarna. Vi hade 185 röster, 79 i första och 106 i andra kammaren. De borgerliga hade 187 röster. Och så fanns det nio kommunister. Situationen var alltså ganska lik den nuvarande. Och därmed faller större delen av herr Heldéns anförande till marken — eller går upp i rök, jag vet inte vilket. Vi hade som sagt inte majoritet, men vi drev en linje. Och det gjorde vi så härt att vi gäng på gång ställde kabinettsfråga och upplöste andra kammaren för att komma i kontakt med den folkmening som herr Helén nu säper att vi var så rädda för. Vidare var herr Heldéns skildring av författningsfrågan precis likadan som den brukar vara: vi var motvilliga, vi förhalade frågan osv. Men ta reda på fakta även där, herr Helén! Den Sandlerska utredningen arbetade länge, men den var inte påverkad av regeringen. Det fanns två representanter för folkpartiet i den utredningen; om de fördröjde arbetet mycket vet jag inte det, men det gjorde de kanske, och om det hade drivits förhalningstaktik från regeringens sida, så kunde i varje fall dessa två folkpartirepresentanter ha slagit larm. När vi fick betänkandet från den Sandlerska kommittén vände jag mig omedelbart till partiledarna och sade: ”Detta kan inte användas. Det går inte att på grundval av detta förslag göra en författningsrevision, inte ens en provisorisk sådan.” Om de borgerliga partierna då hade svarat genast, så hade vi vunnit ett och ett halvt år. Nu gick det något mer än ett år innan svaret kom. Kan jag lastas för det? När de borgerliga partierna äntligen insåg att man mäste gå till botten med denna fråga, arbetades det otroligt snabbt. Den Åmanska kommitténs arbete var nära nog fantastiskt i fråga om snabbhet. Det finns sålunda inte ett spår av sanning i talet om förhalningstaktik. Det är sant att vi hade en eftersläpning — men, herr Helén, denna föreslog jag skulle tas bort genom en separat författningsrevision. Där fick jag emellertid ett kallt nej av de borgerliga partierna. Om vi hade fått igenom förslaget om ett borttagande av denna eftersläpning, så hade vi säkerligen fått en regeringskris 1962, och det hade till landets lycka blivit en borgerlig regering. Alla mina förslag i det förflutna är jag inte lika stolt över som Moetalltalet, men kom aldrig med talet om eftersläpning! Vi hade inget intresse av den, vi ville ta bort den. Men de borgerliga partierna var ointresserade av det. Sedan vill jag säga till herr Bengtson att det verkligen är roligt att det finns oföränderliga ting i denna föränderliga värld. Herr Bengtsons tal nu var precis likadant som han brukade hålla i den numera avskaffade första kammaren. Jag tycker det är pietetsfullt. Mera kan jag emellertid inte säga om det — jo, möjligen en liten sak för att betyga min vänlighet och för att visa att jag verkligen hörde på. Herr Bengtson sade att det egentligen var herr Hedlund som höll mitt Mctalltal, ty herr Hedlund kom först. Ja, det får ni inom den blivande borgerliga koalitionen klara upp. Om det var herr Hedlund som rev sönder möjligheterna för Sverige att hävda sig på marknaden, eller om det var Erlander, lägger jag mig inte i. Det är mig likgiltigt om herr Hedlund kom en vecka före mig eller en vecka efter. Men det är märkligt hur herr Hedlund och jag många gånger tänker rätt lika och ungefär lika snabbt i olika frågor. Detta om detta. Det som är avgörande för en regering är om den har kraft och förtroende för sin egen politik, så att den vågar ta en strid men naturligtvis också att den är så stark att den kan inbjuda till samförstånd. Den nuvarande regeringen — som jag inte har några barn tillsammans med — har inbjudit till samförstånd när det gäller den ekonomiska politiken, och den fick ett gynnsamt svar i går. Det är utmärkt. Om vi kan ”lotsa landet igenom” på grundval av en allmän uppslutning, bortsett från kommunisterna, kring den ekonomiska politiken är det helt all right. En annan sak som statsministern med lika stor styrka stred för var den totala omdaning av samhället som en rätt uppfattad miljöpolitik innebär. Det är på den punkten som herrarna får sin prövosten. Går ni med eller går ni inte med? Jag skulle dåligt känna mina gamla medarbetare i Kanslihuset om de skulle backa ur någonting som de anser vara väsentligt för att hävda det svenska folkflertalets intressen. Då blir det en konflikt. Vill ni ha en sådan? Det beror på er, vilken position ni intar.

Fru talman! Herr Erlander hade inga barn i den nuvarande regeringen, Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt sade han. Jag trodde att han hade sin politiske son som chef för regeringen, men det är tydligen ett misstag. Däremot är det alldeles riktigt att jag begick ett räknefel beträffande förhållandena år 19357, men det avgörande var att ni var beredda att räkna in kommunisterna i ert rösteunderlag vid de förhandlingar som fördes om regeringsbildningen efter koalitionsregeringens upplösning. Därmed kom ni de facto i ett majoritetsläge, och ni hade i förhållande till de tre partier som det annars var fråga om det försteget att ni kunde räkna med majoritet vid de gemensamma voteringarna i alla budgetfrågor. Men det som tydligen en aning hetsade upp herr Erlander — det var verkligen inte min mening att skapa en irriterad debatt och jag hade hoppas att vi skulle få se den äldre statsmannen framträda i all jovialitet — var ju skildringen av förhållandena under 1960-talet. Jag tror ändå, herr Erlander, att historikerna — utom herr Erlander själv när han nu skriver sina memoarer — kommer att skildra författningsstriden på 1960-talet som ett uppehällande försvar från herr Erlanders sida. Nog var det så, när ni år 1963 kastade fram förslaget om det kommunala sambandet utan nägon som helst förberedelse, att ni gjorde det som en förhalningsmanöver. Nog var det sä att förslaget år 1964 om en tvästegskammare och om en tvåklasskammare år 1966 också var led i ett uppehållande försvar. Det fordrades det rejäla valnederlaget för socialdemokraterna år 1966 för att ni skulle ta cr samman och verkligen gå in i direkta förhandlingar för att skapa den enkammare som vi nu äntligen har här och som är ett direkt uttryck för folkets vilja på valdagen. Jag tycker inte det borde vara så förfärligt svärt att erkänna att ni delvis vägleddes av era egna önskemäl att så länge som möjligt slå vakt om den typ av majoritet som ni hade skapat med det gamla valsystemet. Ni krävde öÖverrepresentation för det största partiet, och ni litade till en eftersläpande förstakammarmajoritet. För att hjälpa historikerna, herr Erlander, gör det lilla erkännandet här i dag!

Nej, herr Helén! Hur älskvärd herr Helén än är måste jag dessvärre hålla mig till sanningen — jag förstär att det kan gå emot partistrategerna i folkpartiet. Det är ett faktum att i samma Ögonblick som vi fick författningsutredningens förslag så tog vi — precis som herr Helén säger att vi borde göra — kontakt med de borgerliga partiledningarna. Vi talade om att det var ett omöjligt förslag - det gick icke att realisera. I samma ögonblick som man från den borgerliga sidan erkände det kom arbetet i gång. Det är ingenting att ta fel på; alla påstäenden med motsatt innehåll är mytbildningar. Jag skall gärna ställa upp till en särskild diskussion om de olika turerna i författningsfrågan, det kunde enligt min mening vara mycket värdefullt. Det kommunala sambandet ”kastades fram 1964”. Det skapades av Dec Geer 1865! Så gammal jag än är hade jag ingen möjlighet att öva inflytande på De Geer; som jag kanske haft när det gällt andra politiker senare. De Geer skapade det kommunala sambandet, och det var ett oerhört djärvt drag, ty vi hade då en nyskapelse i den kommunala självstyrelsen. För mig var det viktiga i författningsrevisionen: Gärna en kammare, gärna proportionellt valsystem, men behåll den möjlighet till stärkt kommunalpolitik som sambandet utgör. Det är ingen tillfällighet, herr Helén, att Sverige har den bäst utvecklade kommunala självstyrelsen i Europa, men det är heller ingen tillfällighet att demokratin tack vare denna kommunala självstyrelse är fastare förankrad i Sverige än på många andra håll. Jag skall mycket gärna ta upp ett resonemang med herr Helén kring författningsfrågan — det finns väldigt mycket som behöver rensas ut där.

Fru talman! Det allmänpolitiska avsnittet ligger som en bas för de säravsnitt som vi nu går att tackla, även för det näringspolitiska avsnittet. Med debatten hittills i botten kan jag efter några inledande kommentarer gå in på ett par speciella områden som berör näringspolitiken. Det är då framför allt ett par sektorer jag vill ta upp, dels den exportfrämjande verksamheten, dels den statliga företagsamheten. Men först alltså några inledande kommentarer. Tisdagen den 12 januari var ur många synpunkter en intressant dag, men för den som är intresserad av näringslivet och dess förutsättningar, det framförliggande konjunkturläget, våra sysselsättnings och exportmöjligheter, så var naturligtvis finansministerns uttalande det mest intressanta. Det var två saker där som jag tyckte inte riktigt stämde. Det ena var budgetens stora omsorg om att vi förser oss med en god AMS-beredskap. Bra i och för sig, men detta tyder väl om något på att finansministern hyser bekymmer för hur stark konjunkturavmattningen kommer att bli och hur starkt den kommer att återverka på vår sysselsättning. Det andra var optimismen i finansministerns uttalanden, där jag tyckte han tog litet lätt på den konjunkturomsvängning som vi uppenbarligen nu befinner oss i början av. Var det glada tillrop för att hålla modet uppe, eller vad? Jag tycker jag har anledning fråga därför att näringslivet för närvarande ser ganska dystert på den närmast framförliggande tiden ur konjunktursynpunkt och på vad konjunkturavmattningen kommer att få för konsekvenser för det enskilda företaget och dess anställda. Företag efter företag känner kostnadstrycket som cen allt tyngre och alltmer svärmanövrerad faktor. Företag efter företag tänker mer på konsolidering än på expansion. Företag efter företag inser att marginalerna krymper, inte bara därför att kostnaderna ökar utan också därför att man — antingen det är prisstopp eller ej — inte har nägra möjligheter att övervältra kostnaderna på köparna, emedan efterfrågan håller på att stagnera. Företag efter företag, stort eller litet, begränsar i dag intagningen av folk. Branscher som har det besvärligt får besvärligheterna ännu mer markerade. Det finns en grupp som mer än andra har fått känna av den omilda behandling som varit nödvändig för att styra en på avvägar kommen Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt ekonomi i rätta spår, nämligen de mindre och medelstora företagen. Det är de som har känt kreditrestriktionerna hårdast. Det är de som har känt inflationens verkningar härdast, då de framför allt haft hemmamarknaden som bas för sin verksamhet. Det är de som också känner den största ovissheten och osäkerheten inför framtiden, inte minst därför att de så ofta drivs som familjeföretag. De känner en oro för vad som händer i nästa generation. Klarar de skattetröskeln? Rent statistiskt har ett sådant läge kanske ännu inte hunnit helt uppmärksammas, men så här känns det i näringslivet, och denna stagnation känns värre, därför att inflationen är så mycket starkare nu än vid tidigare avmattningar, enligt vad jag kan förstå. Jag har i kammaren tidigare använt ordet stagflation som en kombination av stagnation och inflation, och jag tror att stagflation är en av de värre saker som kan hända ett lands ckonomi. Stagflationen är besvärlig för vår bytesbalans. Stagflationen utgör en återhäållande faktor på investeringsverksamheten, även om man nu underlättar för företagsamheten när det gäller krediter. Stagflationen är ett hot mot vår sysselsättning och den är til syvende og sidst, fru talman, ett hot mot reformarbetet i ett land. Mot denna bakgrund är det många inslag i årets finansplan som visar en mycket välkommen förståelse från regeringens sida för att våra nuvarande allvarliga problem med ekonomin och med utrikeshandeln måste lösas bl.a. genom starkt ökad export. Det är bara att beklaga att denna förståelse har kommit något sent. Om den finansplan och statsverksproposition som presenterades för ctt år sedan varit lika anpassade till den bistra verkligheten, hade verkligheten kanske varit något mindre bister i dag. Viss uppmuntran av företagens investeringar kan noteras. Men låt oss komma ihåg att den typ av incitament som finansplanen innehäller endast kan få effekt om företagens förväntningar för framtiden beträffande möjligheterna att bygga ut en konkurrenskraftig industri i Sverige kan infrias. Denna framtidsbedömning baseras på många element, men det finns väl få ting som är mera centrala än bedömningen av möjligheten att ha fri tillgång till den nya stora Europamarknaden, som hägrar vid horisonten. Därför tycker jag att dessa dagars debatter har varit klargörande och välkomna. Jag tolkar dem såsom positiva. En negativ bedömning inom industrin av regeringens vilja och förmåga att medverka till en tillfredsställande lösning av EEC-frågan skulle förlama investeringsviljan. Inga skatteavdrag vid investeringar eller andra stimulerande åtgärder kan uppväga detta. Låt mig när det gäller investeringar passa på att med all tänkbar kraft understryka, att investeringar inte bara är investeringar i maskiner och produktionsanläggningar. Det mäste uppstå en förståelse för att investeringar enbart i varans produktion är meningslösa, om de inte kombineras med investeringar i den försäljnings och serviceapparat på marknaden, inte minst i utlandet, utan vilken varan inte blir såld. Vi måste Överallt vinna förståelse för det nya moderna investeringsbegreppet i vilket hela kedjan, forskning och utveckling, produktion, försäljning och service finns inbakad, ett paket alltsä. Jag vill som en ytterst positiv aspekt av finansplanen peka på de ökade möjligheterna till exportkreditfinansiering som antytts. Möjligheten att ge exportkrediter har blivit ett alltmer centralt konkurrensmedel där svenska företag hiltills varit illa utrustade i förhållande till sina konkurrenter. Bättre möjligheter på exportkreditsidan kan öka våra möjligheter på utlandsmarknaderna, inte minst när det gäller öststaterna. Men det finns också mindre positiva sidor från exportsynpunkt då det gäller statsverkspropositionen. Handelsministern markerar en god vilja att förbättra och stärka exportarbetet på utlandsmarknaderna genom att avisera fem nya handelssekreterarkontor. Tack för det! Samtidigt föreslår han emellertid indragning av de statliga bidrag som sedan lång tid tillbaka utgått till handelskamrarna på två av våra viktigaste marknader - i Västtyskland och Förenta staterna. Det är en åtgärd som riskerar att få allvarliga konsekvenser för exportfrämjandet genom att den kan komma att slå sönder en existerande organisation, innan en ny hinner byggas upp i stället. Man kan inte så att säga kasta stafettpinnen. Att allt inte är väl beställt när det gäller organisationen av exportfrämjandet står klart. Inte minst från exportindustrins sida hälsade vi därför med stor tillfredsställelse att en utredning tillsattes förra året av handelsministern för att göra en Översyn av exportfrämjandet och framlägga förslag til nya rationella organisationsformer. Bl. a. ingår det i utredningens uppdrag att avväga ansvarsfördelningen mellan stat och näringsliv. Det är därför beklagligt att i statsverkspropositionen man från handelsministerns sida ensidigt vidtar åtgärder mot två handelskammare, innan den fullt arbetande utredningen fått lämna sina rekommendationer. Jag vill uttrycka en bestämd förhoppning att inga ytterligare åtgärder mot handelskamrar vidtas, innan utredningen framlagt sina förslag. Det är viktigt, att vi här får en samlad lösning och att inte improviserade detaljingripanden görs utan hänsyn till helheten. Samtidigt är det viktigt att man från handelsdepartementets sida når en överenskommelse med handelskamrarna i New York och Dusseldorf, som gör en smidig övergång möjlig med bevarande av de stora marknadskunskaper och marknadskontakter som finns på kamrarna. llandelskamrarna är inte minst viktiga som goodwill-skapare för industri och handel mellan Sverige och dessa marknader. Här finns, fru talman, ett betydelsefullt goodwill-kapital, som inte fär förslösas genom ett hårt och okänsligt handlag. Inte minst dagens situation visar hur viktigt det är att vi tar väl vara på vära vänner och bundsförvanter på utlandsmarknaderna. Fru talman! Jag vill nu framföra några synpunkter på det statliga företagandet. Trots att man från regeringens sida gjort listan på motiv för statlig företagsamhet lång, kunde man fram till mitten och slutet av 1960-talet skönja en viss återhållsamhet från statens sida, när det gällde att gå in i ny företagsverksamhet. En vilja fanns också att motivera denna verksamhet på ett specifikt sätt. Därefter har en klar omsvängning skett. Ambitionerna har accentuerats. Nyetablering, övertagande av företag och delägarskap på en mängd områden i blandekonomins namn har förekommit i ett alltmer ökat tempo. Som ett exempel på den alltmer accelererande takt, med vilken staten har engagerat sig i företagandet den sista tiden, kan jag nämna att Allmänpolitisk debatt 75 Allmänpolitisk debatt SVETAB, som bildades den 1 juli 1969, alltså för ungefär 18 månader sedan, sedan sin tillkomst har hunnit förvärva inte mindre än 9 företag, de flesta helt ägda, i några fall med minoritetsintressen. Dessa företag har inte samlats inom en bransch. Om jag inte räknar fel är det fem olika branscher som representeras. Dessutom pågår för närvarande starka överväganden inom SVETAB att bygga en skidfabrik i Norrland. Det sistnämnda kan man ifrågasätta det kloka i. Tillverkningsvolymen per år för skidor i Sverige utgör cirka 400 000 par. Antalet tillverkande företag är för närvarande tre men lär komma att reduceras till två. Konkurrensen är hård, och skulle staten hoppa in med uppförande av en skidfabrik i Boden och lägga beslag på cen produktionsvolym av cirka 100 000 par skidor, kan man nog utgå ifrån att de privata företagen får reducera sin kapacitet, med ätföljande driftminskningar och därmed också sysselsättningsbesvärligheter. Man löser ett problem på ett ställe och skapar ett eller två problem på ett annat. Jag skulle vilja säga att jag ställer mig skeptisk till denna nya ambitionsgrad. Jag har ingen möjlighet att yttra mig på kortare eller längre sikt om vart man verkligen syftar med det statliga företagandet, därför att den verkliga målsättningen och politiken dess värre är dold i varje fall för oss här i riksdagen. Det verkar vara litet av ett tillfälligheternas spel. Styr man det? Går man efter en plan och hur ser den planen i så fall ut? Eller styrs man av tillfälligheternas spel ungefär som när man syr ett lapptäcke, lägger lapp till lapp ungefär som det faller sig? Om en sådan här svårdefinierbar målsättning på ett annat område yttrade en gång en engelsk politiker följande på frågan vart man syftade: ”We don't know where we are going! We only know wc are going there very fast.” Eller översatt: Vi har inte riktigt klart för oss vart vi är på väg. Vi bara vet att vi är på väg dit med en rasande fart. Det skulle man kanske också kunna säga om målsättningen för det statliga företagandet, i varje fall när man inte känner att man vet om den. Jag skulle kunna beskärma mig länge och mycket om den otillfredsställelse man känner över det här, som dock gäller mycket pengar och så många människors välfärd — i dag är det dock en kvarts miljon människor som arbetar i statliga företag och i statliga affärsdrivande verk, om jag inte är fel underrättad.

Egentligen skulle man vilja utfärda ett stopp för anskaffande av ytterligare företag, i varje fall inom sådana sektorer där lustan och icke nödvändigheten gör staten till företagare, intill dess att man visat upp en vettig plan för statliga företag, hur de skall drivas och i vilka former de skall drivas, inom vilka sektorer man skall finnas och var man skall expandera. Att industridepartementet inte bara har utan också i fortsättningen lär få händerna fulla med problem som måste lösas visar väl också de uppgifter som nyligen presenterades från Förenade fabriksverken och som visar på att tillgångsvärderingen tidigare varit otillfredsställande och att man uppenbarligen har en uppvärdering som är ungefär 30 miljoner för stor. Redan i propositionen satte departementschefen i sin analys över Förenade fabriksverken fingret på vissa ömma punkter. Jag skall bara citera ett uttalande som i propositionen görs av departementschefen. Han framhåller följande: ”Som framgår av vad jag anfört har fabriksverken under de senaste åren haft att brottas med stora svårigheter på grund av överkapacitet inom vissa områden på den militära tillverkningssidan. Den ökade satsningen på civila produkter har inte kunnat ge tillräcklig kompensation. En del produktgrupper och produktionsenheter är fortfarande olönsamma trots ett intensivt rationaliseringsarbete. De närmaste åren kan förväntas innebära lönsamhetsproblem för fabriksverken.” Vidare dyker nu också riksrevisorernas rapport upp som tyder på att redovisningen av tillgångar, som jag tidigare nämnde, pekar på en 30 miljoner kronor för hög värdering. Detta ger anledning till följande reflexioner och frågor. Det verkar som om redovisningssystemet i detta fall icke är tillfredsställande utformat, eftersom tillgångsvärderingen måste ha skett kontinuerligt under en del år och nu plötsligt har upptäckts. Under sådana omständigheter är det ju närmast omöjligt att bedöma lönsamheten. Detta understryker i så fall ytterligare vad jag i en motion föregäende år framhöll, nämligen att allt som kan drivas i aktiebolagsform också bör drivas i aktiebolagsform, eftersom det då finns en aktiebolagslag som föreskriver hur man skall värdera och hur man skall bete sig. Departementschefen har föreslagit att över 40 miljoner kronor investeras i byggnader och utrustning för verksamhetsåret 1971/72. Hade det inte varit riktigare mot bakgrunden av den analys som departementschefen själv gjort och mot bakgrunden av vad som kommit fram genom riksrevisorerna, att han i stället låtit föranstalta om en förutsättningslös utredning för att gå igenom fabriksverkens ckonomi, organisation, struktur och långtidsplanering, allt bascrat på revisorernas rapport? Jag vill ställa följande fråga: Avser statsrådet att komma med ett tilläggsäskande på det belopp som motsvarar den konstaterade övervärderingen av tillgångarna, eller kommer man att fortsätta som om ingenting hade hänt i förhoppning att framtida vinster skall kunna fylla ut denna svacka, och under tiden hålla på att peta i organisationen? Fru talman!

Av detta skäl anser jag, att man bör ägna den Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt närmaste framtiden åt att i första hand konsolidera den statliga företagsamheten och ge expanderandet en andrahandsprioritet. Detta när lustan och icke nödvändigheten får oss att träda in som företagare — jag vet att det finns många fall där man varit tvungen att träda till. Vi står för närvarande också inför ctt ovisst konjunkturläge, dvs. arten av konjunkturläget är inte oviss men väl graden, och detta markerar ytterligare att försiktighet med vidare engagemang är att rekommendera, när den politiska lustan och inte nödvändigheten vill göra staten till företagare. Till sist, fru talman, vill jag framhålla — och det gäller här en helt annan fråga — att det enligt pressen i dag skulle vara klart för reklamstart i TV 1973. Detta sägs bero på att satellitutvecklingen och kassettekniken skulle göra det omöjligt att förhindra en sådan start. Finansministern har också signalerat att underskottet på Sveriges Radio och TV inte skulle täckas av skattemedel. Ian har i stället rekommenderat rationaliseringsåtgärder. Är det möjligt att få en kommentar till detta?
Fru talman! Denna debatt har nu pågått i snart två dagar och vi har inte hunnit långt på talarlistan. Jag skall därför söka koncentrera mig och tala så kortfattat som möjligt. Det är dock nägra synpunkter som jag finner anledning att dra fram, först beträffande strukturförändringen, vilket ju är det moderna namnet på dagens företagsnedläggelser. De fortsätter tyvärr med oförminskad fart. Det är hela branscher och inte bara enskilda företag som i dag inte orkar med det kostnadsläge som den nuvarande politiken har fört oss fram till. Följden har blivit att många människor drabbats av arbetslöshetens tragedi. Inte sällan visar det sig att den restpost som blir över är äldre människor eller sådana som i någon mån är handikappade. Den näringsgren eller det företag som tvingats till nedläggelse har kunnat använda denna typ av arbetskraft, men det är inte lika säkert att de andra företag som står till förfogande har möjlighet att använda sådan arbetskraft. Inte sällan är det vid sidan om det höga kostnadsläget vår kreditpolitik som har burit huvudansvaret för företagsnedläggelser. Nu säger man från regeringssidan att Investeringsbanken har visat sin styrka. Vad är det då för märkvärdigheter som den har gjort? Skattebetalarna har ställt en miljard kronor till bankens förfogande. Det normala bankväsendet har förbjudits att på traditionellt sätt låna ut pengar till företagsamheten. Bostadspolitiken och den offentliga sektorn har måst ges företräde. De statliga företagens initiativ har ingalunda fått de stora verkningar som man från regeringssidan i dag vill göra gällande. Herr Ericsson i Åtvidaberg har nyss ganska ingående uppehållit sig vid detta spörsmål. Jag skall därför inte ta upp tid med det. Men jag tror att man har anledning att slå fast att det är tack vare det enskilda näringslivets gamla inneboende styrka som vi har klarat oss så pass hyggligt som vi har gjort. Nu säger man från regeringssidan, att man är beredd att öka på krediterna till nyinvesteringar ute i industrin. Detta är gott och väl. Men den första åtgärden borde kanske ha varit att till industrin återställa den checkräkningskredit, som för snart ett år sedan bantades ner. Det är nämligen på det sättet att en stor del av den svenska företagsamheten, speciellt de små och medelstora företagen, lider mycket stor brist på rörelsekapital. Det är icke sällan denna brist på rörelsekapital som gör att det blir nödvändigt att lägga ned företag. Under lång tid har det framstått allt tydligare att våra höga skatter allvarligt har bidragit till att höja värt kostnadsläge och därmed fördyra vår produktion av varor och tjänster. Tydligen fanns det cen hel del människor här i landet som hade förhoppningar om att det nya året skulle innebära skattesänkningar. I varje fall har man försökt sprida den uppfattningen alt det skulle bli verkningsfulla sänkningar av den direkta skatten. Besvikelsen torde cmellertid bli stor hos många, särskilt familjerna och över huvud taget helårsarbetare. Det är många omständigheter som påverkar skatteuttaget. Den rent allmänna höjningen av totalskatteuttaget är dock den stora boven i dramat. Ett studium av den framlagda statsverkspropositionen ger vid handen att statens inkomster av den direkta skatten fortfarande är stora och i pengar räknat större än tidigare. Detta visar att vi hade rätt i vår bedömning inom moderata samlingspartiet att det inte skulle bli någon skattesänkning och knappast heller något som kan betecknas som omfördelning mellan direkt och indirekt skatt. Det nuvarande systemet innebär att vi inom kort kommer att ha lika höga direkta skatter inte bara i kronor räknat utan även i procent av inkomsten. Dessutom får vi behålla den 50-procentiga höjningen av mervärdeskatten. Men det är inte bara dessa skattehöjningar som den enskilda människan drabbas av. Därtill kommer den 100-procentiga höjningen av arbetsgivaravgiften, som haft allvarliga verkningar för såväl sysselsättningen som vårt höga kostnadsläge, vidare höjningar av fordonsskatterna, av skatten på motorbränsle, av egnahems och villabeskattningen m.m. Många sådana saker har inverkat på den enskilda människans beskattning. Detta i kombination med en inflationistisk utveckling medför att det nya skattesystemet får allvarliga verkningar. Vi varnade för detta, men man ville inte höra på oss utan avslog vår motion under föregående år. En ytterligare bidragande faktor i samband med skattchöjningarna är de höjda kommunalskatterna, som inte längre är avdragsgilla vid den statliga beskattningen. Man anser ju numera att det belopp som den skattskyldige har betalt i kommunalskatt alltjämt finns kvar och därför skall vara beskattningsbart i taxeringen till statlig skatt. Denna konstruktion medför att varje höjning av kommunalskatten ytterligare förorsakar en direkt stegring av marginalskatten.

För de enskilda familjerna kan inflationen, bortfall av bostadsrabatter och höjda daghemsavgifter få mycket allvarliga verkningar. Jag har tagit mig friheten att beräkna utfallet i ett sådant exempel.

Det är ganska uppenbart att vi inte i längden kan gä vidare på detta sätt. Det är nödvändigt att vi allvarligt tar upp hela frågan om beskattningspolitiken under denna riksdag. Det är en av de frågor som allvarligt måste diskuteras under de närmaste månaderna framöver.

Fru talman! Den årliga presentationen av statsverkspropositionen brukar utlösa diverse ackord på de politiskt engagerades känsloklaviatur. Härvid kan den övriga delen av befolkningen med större eller mindre lyhördhet för detta slags sinnesyttringar inregistrera både sövande harmonier och skärande disharmonier, beroende på vilken politisk meningsriktning som anslår ackorden. I år rubriceras budgeten av regeringen som kärv och saklig — vad som nu menas med att en budget är saklig — och de för budgeten närmast ansvariga ekonomerna i finansdepartementet med politikern herr Sträng i spetsen anslär ett ackord som tonar ut i ett omisskännligt stolthetens vibrato. I ett sådant ögonblick kan det vara klokt även för den av belåtenhet och optimism mysande herr Sträng att för ett ögonblick crinra sig ett gammalt klokt ord: Tysta ned stoltheten, som enligt Aiskylos är lyckans son men som äter upp sin far. Den nu framlagda budgeten är alltså kärv, varmed i huvudsak menas att de offentliga utgifterna eller snarare utgiftsstegringarna kraftigt hålls tillbaka och att även den privata konsumtionens utvecklingsmöjligheter starkt beskärs. Men allting är som bekant relativt. Vad som i verkligheten har skett är att de statliga förvaltningsmyndigheterna i sina petita krävt utgiftsstegringar på cirka 9 miljarder kronor. Av dessa har herr Sträng lyckats pruta cirka 5 miljarder kronor, alltså nära 60 procent. Detta kallas för att producera en kärv budget. Det är emellertid sannolikt att om myndigheterna i stället äskat det dubbla och herr Sträng sedan efter en 60-procentig utgiftsnedpressning presenterat en budget med ökade utgifter på cirka 12 miljarder kronor, skulle även en sådan budget ha betecknats som kärv. Det väsentliga konstaterande som kan göras är att den ökning av statsutgifterna med 5 000 miljoner kronor som herr Strängs ansträngningar till trots måste redovisas representerar en faktisk tillväxttakt av statsutgifterna på cirka 10 procent, vilket är ungefär samma siffra som tidigare år, då herr Sträng inte varit lika restrektiv. Slutsatsen är att så länge finansministern inte kommer på något effektivt sätt att minska nyssnämnda som det synes automatiska tillväxttakt, förblir amputeringen av myndigheternas petitakrav ett otillräckligt finanspolitiskt vapen. Den andra huvudinriktningen av årets budget anses vara stimulans ät näringslivet, speciellt då industrin. Denna inriktning och målsättning är i och för sig lovvärd och måste hälsas med tillfredsställelse. Frågan är bara om regeringen kommer att ha kraft nog och lämpliga instrument att förverkliga sina i detta stycke goda ambitioner. Vad som härvidlag främst skapar ovisshet och tvekan är den socialdemokratiska regeringens vacklande näringspolitik eller snarare brist på sådan politik. Visserligen talades det för ett par år sedan i samband med herr Wickmans uppstigande mot höjderna mycket länge och mycket yvigt om socialdemokratins revolutionerande näringspolitik. Denna skulle dels på rekordtid kraftigt höja produktion och levnadsstandard, ja till och med samtidigt nedpressa prisnivån, dels också beskära företagarna—profitörernas inflytande till förmån för konsumenterna. Men det liksom bidde inget. De stolta parollerna verkar avflagade, och av det imponerande berget blev en råtta. En del elaka människor kallar denna råtta för Investeringsbanken, vilket jag faktiskt tycker är elakt. Investeringsbanken var ett riktigt initiativ, som rätt skött nog kommer att vara av betydelse för det svenska näringslivet, i synnerhet om dess ledning också så småningom upptäcker småföretagens verkliga betydelse för detta näringsliv. Småföretagen inom handel, industri och servicenäringar sysselsätter majoriteten av näringslivets löntagare, och de mindre industriföretagen står för cirka en tredjedel av vårt lands industriproduktion. Dessa fakta förefaller icke ha nått tillräcklig spridning, att döma av Investeringsbankens hittillsvarande kreditgivning. Denna bank är alltså ett positivt inslag, men den kan naturligtvis inte ensam vara och verka näringspolitik, möjligen representera ett näringspolitiskt program, men i så fall ett skäligen torftigt sådant. Vi har därför från centerpartiets sida sedan länge krävt tillskapandet av ett konkret och målinriktat näringspolitiskt program, vilket helst bör utformas i samförstånd mellan alla de demokratiska partierna. Senast vid fjolårets riksdag väckte vi i en partimotion om ”skyndsamt tillsättande av en parlamentarisk arbetsgrupp för utarbetande av ett preciserat handlingsprogram för cen aktiv näringspolitik”. Motionen avslogs av socialdemokraterna, som även i detta stycke uppenbarligen anser sig vara sig själva nog. Men vi återkommer, och jag vill med ett kort citat ur fjolårsmotionen sammanfatta grunden för vårt krav: ”En aktiv näringspolitik i vår s.k. blandekonomi måste innefatta åtgärder på olika områden av det politiska fältet. Nästan alla politiska områden är av betydelse för våra möjligheter i näringsliv och arbete. Det väsentligaste måste vara att sammanväga detaljerna från olika avsnitt till ett näringspolitiskt handlingsprogram. Sådana riktlinjer eller handlingsprogram har från samhällets sida tidigare antagits för t.ex. lokaliseringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, jordbrukspolitiken och bostadspolitiken. Man kan konstatera, att det i fråga om näringspolitiken kanske är svårare men också angelägnare att åstadkomma ett enhetligt grepp från samhällets sida.” Men, herr talman, låt mig nu övergå till regeringens aviserade åtgärder i syfte att stimulera näringsliv och företagsamhet. Politikens huvudriktning i denna del anges vara stimulans till näringsliv och industri i allmänhet Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt och snar höjning av vår exportvolym i synnerhet. De medel som föreslås komma till användning för uppnåendet av detta mäl är främst lättnader i den restriktiva kreditpolitiken, import av kapital med möjligheter härav även för företagen själva samt införandet av ett 10-procentigt investeringsavdrag på maskiner och inventarier. Innan jag går in på en granskning av de här anförda delförslagen vill jag, herr talman, något uppehålla mig vid en principfråga. När det gäller den helt nödvändiga stimulansen av industrins investeringar förefaller det som om huvudintresset lagts vid en snar höjning av exportvolymen. Detta är utmärkt och oundgängligt för återställandet av samhällsbalansen, men det är utomordentligt farligt att i ett så här viktigt och avgörande sammanhang göra det goda till det bästas fiende. Det är lika farligt att förblanda — för att citera ur statsverkspropositionen — ”expansiv industribransch”, sådan som nu skall ges diverse förmåner i stimulerande riktning, med enbart exportindustri, som att inbilla sig att rationella företag är liktydigt med storföretag. Jag vill också understryka att det är lika angeläget att stödja och stimulera de importkonkurrerande hemmaindustrierna som att göra samma sak för exportindustrin. Det är ofantligt mödosamt och kostsamt att öka exportvolymen med 10 procent, men det kan gå svindlande fort att få en 20-procentig sänkning av hemmaindustrins totalproduktion med ett omedelbart importbehov av samma storlek. Hur fort vi kan hamna i detta läge framgår av det talande faktum att i fjol ca 2 500 konkurser inregistrerades, motsvarande en ökning under fjolåret med 45 procent. Det är sålunda, herr talman, utomordentligt väsentligt att ge våra hemmaindustrier sådana villkor att de kan räddas från nedläggning och helst få möjligheter att öka sin konkurrenskraft. Detta kan ske endast genom sänkta kostnader respektive dämpad stegringstakt i fråga om omkostnaderna. Herr Sträng talar visserligen, såvitt jag kunnat finna på två ställen i finansplanen, om den importkonkurrerande industrins vikt, men jag har på det starkaste velat understryka att det krävs en tvåfaldig satsning om underskottet i handelsbalansen skall kunna ”vändas till ett kraftigt överskott”, som det står i finansplanen. Resurser måste framtagas för att erbjudas åt och stärka såväl exportindustrin som hemmamarknadsindustrin. Den senare består till alldeles övervägande del av mindre industri, alltså arbetsställen med mindre än 50 anställda. Regeringens huvudmedel för att i det uppkomna kritiska läget ”säkra en gynnsam produktionsutveckling inom industrin” anges i finansplanen som jag tidigare påpekat vara humanare kreditpolitik, kapitalimport samt ett 10-procentigt investeringsavdrag på maskiner och inventarier. För att behandla det sistnämnda först, är jag inte så säker på att ett sådant investeringsavdrag kommer att få den investeringsstimulerande effekt som herr Sträng inbillar sig. Den starka nedgången i investeringsverksamheten har inte uteslutande berott på kreditstoppet. Den beror också på den vacklande och bristfälliga näringspolitik från regeringens sida, som jag nyss kommenterat och som skapat osäkerhet hos företagarna om regeringens inställning till det enskilda näringslivet. Detta näringsliv och särskilt den majoritet därav som drabbats av kreditstoppet har genom detta stopp bildligt talat fått en stjärnsmäll mellan ögonen så att det gått ned för räkning. När man sedan omtumlad reser sig upp och söker klara blicken faller denna på den person som utdelat smällen, herr Sträng, som belåtet mysande håller fram en sveda och värkkaramell, det 10-procentiga investeringsavdraget. Det är inte så troligt, att man så här alldeles omgående känner sig manad att dansa efter dennes nya signaler, i synnerhet som man inte vet om han har en ytterligare karamell eller ett knogjärn i den hand han håller bakom ryggen. Härtill kommer ytterligare ett par synpunkter. Det kan med skäl ifrågasättas om de företag som i dag är så stabila och lönsamma att de kan göra några nämnvärda investeringar blir särskilt ivriga härtill därför att de erbjuds ett 10-procentigt investeringsavdrag. Detta avdrag neutraliserar i effekt ungefär momshöjningen, och man har ibland större skattemässiga avskrivningsmöjligheter på maskiner och inventarier än man kan utnyttja. Finansiellt utrymme för industrin är alltid en bra sak för en finansminister att satsa på. Men finns det inte lämpliga objekt och lönsamhet på längre sikt hjälper inte aldrig så stort utrymme. Och det är det som måste skapas.

Herr talman! Låt mig börja med cen liten replik till herr Gunnar Ericsson i Åtvidaberg, inte för att jag är vare sig regeringsmedlem eller medlem i reklamutredningen. Den upplysningen bör ändå ges att det är Sveriges riksdag och ingen annan som kommer att besluta om reklam i TV; herr Fricsson kan nog lugna sig tills den frågan eventuellt kommer upp till behandling. | Trots att herr talmannen, hans medarbetare och kansliet i övrigt haft den goda föresatsen att göra en uppdelning av denna debatt i ämnesområden och därmed få diskussionen avgränsad, har detta icke gått. Vi började den allmänpolitiska debatten i går kl. 10, och vi slutade den i dag kl. 16. Det betyder att vi har hållit på i 18 timmar. Under dessa 18 timmar har femton ledamöter från de borgerliga partierna, två från vpk och åtta från det socialdemokratiska partiet kommit fram till denna talarstol. Jag tycker att de som brukar säga att de aldrig fär chansen att tala, skall fundera litet över detta problem. Om det socialdemokratiska partiet någorlunda tillgodosetts vid en tidsjämförelse, skulle denna debatt ha fortsatt fram till midnatt och kanske även i morgon. Jag har velat göra detta konstaterande. Själva uppläggningen är bra, men jag skall senare återkomma och be herr talmannen och talmanskonferensen om en sak. Jag förstår naturligtvis att massmedia — och då kanske i första hand TV och radio — inte har möjlighet att få med allt, och då blir det den gamla vanliga visan att det som sänds ut och publiceras är inläggen av partiledarna och deras närmaste män. Detta är alltså ingenting nytt — det är vad som sker jämt och ständigt. Riksdagsledamöterna i övrigt, som kanske har viktiga synpunkter att framföra, får aldrig föra ut sitt budskap till folket. Detta gäller även om vederbörande aktualiserar mycket viktiga frågor och är indragna i diskussioner som kan vara hur intressanta och betydelsefulla som helst för det svenska folket. Det blir inget utrymme över i vare sig radio-TV eller pressen. Herr talman! Jag vädjar till talmanskonferensen, till parti och gruppledarna och även till andra riksdagskamrater som har kraft och vilja att ändra på dessa förhållanden. Riksdagen är ändå inte sammansatt av bara en liten elit, utan det är 350 ledamöter som bör få chansen att under remissdebatten eller under andra viktiga debatter redovisa sina uppfattningar. Annars kan det ju bli såsom man har visat på en del bilder, att vissa kamrater ser ut att sitta och sova, vilket de ju inte gör. En del tror dock att detta är den uppgift som dessa kamrater har i riksdagen. Jag har en bestämd känsla av att det inte är alltid som vissa av de kamrater, som får framträda ofta, ägnar sig åt att ta upp viktiga politiska sakfrågor och nyheter, utan det blir gammal skåpmat. Jag skulle kunna ta exempel från gårdagens debatt, men jag skall inte göra det. Och ibland har man en känsla av att när en riksdagskamrat för fram en viktig politisk sakfråga eller samhällsuppgift, så passar inte detta vid det tillfället. Men sedan tar pressen eller radio-TV under stora rubriker och 'stort buller upp det hela. Statsverkspropositionen borde väl vara det förslag som riksdagsmännen fick först av alla. Men under senare år har det ju blivit en tävlan från massmedias sida att presentera vissa uppgifter ur statsverksproposi tionen i mitten av december. Ingen tänker på att det är vi riksdagsledamöter, valda representanter för partierna och ombud för Sveriges folk, som skall fatta besluten rörande de av regeringen framlagda förslagen och som sedan får ta det hela och fulla ansvaret för när vi möter väljarna. Det är inte att strypa debatten om man ger riksdagsledamöterna chansen att studera statsverkspropositionen, samt eventuellt framföra alternativ och göra riktiga kommentarer, innan materialet går ut i massmedia. Många gånger har man talat om riksdagens uppgift och ansvar. Ibland har man t.o.m. pästått att riksdagen kommer i efterhand. Och det är ju inget tvivel om att riksdagen kommer i efterhand om man Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt har den ordning som nu råder. Jag tycker alltså att riksdagsgrupperna och många gånger även riksdagsledamöterna bör få informationen först, eftersom de i slutomgången skall ta ansvaret. Jag vill också ställa en fråga till vissa riksdagskamrater som nu rusar i väg och frågar vissa statsråd varför de gjort så och så. Jag kan som exempel ta herr Ahlmarks fråga till utbildningsminister Carlsson på sessionens första dag. Har han tänkt på att riksdagens ledamöter skall erhålla informationen först? Det skulle förvåna mig om han har den uppfattningen att nyhetsmedierna skall stå först i tur att få alla uppgifter och att riksdagsledamöterna skall komma i andra hand. Herr Ahlmark har ju under senaste tiden uppträtt flitigt som talare och blivit ”expert” på närdemokrati. Jag kan därför inte tro att han har den uppfattningen att riksdagens ledamöter skall komma i andra hand. Om så vore har herr Ahlmark ännu mycket att lära om närdemokrati — vilket jag för all del tror att han har. Jag har velat göra denna inledning med anledning av nägra reflexioner som jag gjort under dessa båda debattdagar, men nu skall jag gä över till en fråga som ligger mig mycket varmt om hjärtat och som har varit den egentliga anledningen till att jag nu har begärt ordet. Det problem som jag då tar upp synes av tillgängligt färskt siffermaterial att döma inte bli enklare utan tvärtom svårare allteftersom tiden går och samhället förändras. Vilken förändring, kanske någon frågar. Jo, jag menar den s.k. strukturförändringen och rationaliseringen inom vårt näringsliv. Jag har upplevt den på nära håll, och jag har då fått ett allt starkare intresse för de människor som drabbats hårdast, nämligen den äldre arbetskraften. Under textilkrisen — var och en som bott i en f. d. textilstad vet hur länge den har pågått — har en del människor blivit över och rationaliserats bort. Den senaste stora nedläggningen inom textilindustrin — YFA-nedläggningen, som berörde ungefär 900 anställda — visar åter att det svåraste är att hitta nya arbeten för den äldre arbetskraften. En kvinna som har arbetat 30—40 år inom textilindustrin kan väl placeras ut på arbetsmarknaden igen efter omskolning, men jag försäkrar att det är mycket svårt. Tack vare vårt starka samhälle och den arbetsmarknadspolitiska organisation vi har byggt upp och som står hela näringslivet till hjälp har omställningen emellertid gätt bra. Arbetsmarknadsstyrelsen och dess folk skall ha allt beröm för förnämliga insatser när det gäller dessa människors omplacering till nya arbeten eller omskolningen av dem till ett nytt yrke — och kanske i de flesta fall till bättre betalda arbeten. Inte heller regeringen har varit overksam därvidlag. Regeringen har som bekant under denna omställningstid bl.a. släppt loss investeringsfondsmedel och även vidtagit många andra åtgärder. Erfarenheterna av den hårda verkligheten medverkade väl till att förre inrikesministern så snabbt lade fram det förslag om äldrestödet som trädde i kraft den 1 juli 1968. Det stödet har varit till stor hjälp för mänga. Men arbetslöshetssiffrorna för åldersgrupperna mellan 55 och 67 är inger alltjämt stor oro. Över hälften av de anmälda arbetslösa tillhör denna grupp, och dessutom har vi ju ett stort antal som går i beredskapsarbeten, i omskolning eller arbetar i skyddad verksamhet. Varför sker det en ökning av antalet arbetslösa just i dessa åldersgrupper? Ja, jag skall inte här beskylla några enskilda arbetsgivare inom vårt näringsliv för oförståelse för dessa problem, men det måste ändå vara något fel när vi får sådana siffror och när begreppet trotjänare, som tidigare alltid har varit en hederstitel, nu nästan helt är försvunnet. Jag skall inte heller anklaga samhället i detta fall. Regeringen har uppmärksammat frågan om den äldre arbetskraften på rätt sätt och med olika reformer lättat bekymren för många. Äldrestödet, de skyddade verkstäderna, beredskapsarbetena, omskolningen och den av LO piyrkade och av regeringen och socialministern utarbetade och av riksdagen beslutade nya reformen för förtidspensionering — vilken reform trädde i kraft 1970 — har betytt mycket. Jag tycker att alla som har höjt kritiska röster mot vår arbetsmarknadspolitik skall stänga in sig i sin kammare och under cn stilla stund fundera över vad just dessa åtgärder har betytt för tusentals människor i vårt land som annars skulle ha gått en mycket osäker framtid till mötes. Nu för tiden blir man ju mest uppmärksammad i nyhetsmedia om man kritiserar regeringen eller har en annan uppfattning än regeringen — det kvittar vad det gäller. Men om man säger att regeringen har skött sin uppgift väl, är det ingenting att slå upp stort. Jag tycker att hela regeringen skall ha beröm och tack för att den har genomfört dessa olika reformer och framför allt för att den har skapat ekonomiskt utrymme för dem. Också i årets statsverksproposition görs det goda påslag just på dessa områden. Om vi haft en borgerlig regering hade dessa problem inte varit så uppmärksammade och välbehandlade — det är min bestämda uppfattning — som det är nu när vi har en socialdemokratisk regering som möter den nakna verkligheten och är beredd att lösa de problem den ställs inför. Men de åtgärder som hittills vidtagits räcker inte för att lösa ett av 1970-talets stora problem på arbetsmarknaden och i det politiska livet: Skall vi fortsätta att leva i ett blandekonomiskt samhälle måste man inom hela vårt näringsliv lära sig möta samhället och dess representanter på alla nivåer, tjänstemän som förtroendevalda, för att lösa de allvarliga problem som kommer att möta oss under 1970-talet. Man mäste inom näringslivet komma bort frän inneslutenheten och stå öppen för ett förtroendefullt samarbele med ett samhälle i ständig förändring, där människorna inte godtar att samhällets uppgift bara är att vara en hjälpgumma som framför allt skall sopa bort spären efter företagsnedläggningar och rationaliseringar. Den uppfattningen håller inte i den tid vi nu lever i och inte heller i framtiden. Jag skulle vilja uppmana näringslivets företrädare att för det första sluta tala om en förtroendekris mellan regeringen och näringslivet eller mellan samhället och näringslivet. I varje fall åstadkommer inte de nuvarande borgerliga partierna ett bättre samarbete och en bättre förståelse — det är min fasta övertygelse. Om vi skall slippa en skyddslagstiftning på detta område måste näringslivet för det andra med kraft hjälpa till att placera den äldre friställda eller under omskolning varande arbetskraften, så att den snabbare kan komma tillbaka till meningsfyllda arbetsuppgifter inom Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt näringslivet. Den utgör en samhällsekonomisk tillgång av stora mått, varigenom man, där arbetskraftsbrist råder, snabbare kan få fullgod arbetskraft till sitt förfogande som kan medverka till att öka vår produktion och därmed förbättra förutsättningarna för hela industrin och näringslivet. Jag vill för det tredje uppmana näringslivets företrädare att snabbt vidta åtgärder. Tiden hastar — både för dem som står i kö för att få arbete och för dem som går på omskolning. Om inte näringslivets företrädare frivilligt löser dessa problem, tror jag att fackföreningsrörelsen — jag skall medverka till detta genom att i detta hus ständigt öva sådana påtryckningar — måste kräva att regeringen snabbt och helst till årets riksdag framlägger ett förslag om tvingande lagstiftning beträffande kvarhållandet och placeringen av den äldre arbetskraften. Jag tillhör inte dem som alltid ropar på lagstiftning och förbud, men detta är och förblir en livsfråga, en fråga av stor och avgörande betydelse för den enskilda människan. Därför anser jag att man måste beträda lagstiftningsvägen. För det fjärde och sista måste samhället på alla sätt undersöka och utveckla sina insatser på detta område. Det kan betyda ytterligare statlig industriverksamhet, som statsrådet Krister Wickman och hans närmaste medarbetare får medverka till att genomföra. Det kanske också kan betyda utvidgad möjlighet till överflyttning och specialinriktning av arbetskraften ifrån våra arbetsförmedlingars sida. Jag skulle kunna ge exempel på områden som man skulle kunna gå in på, men tiden tillåter inte det. Jag återkommer härtill längre fram under riksdagssessionen. Inga vare sig gamla eller nya framkomstmöjligheter för placering av den äldre arbetskraften får stoppas, utan allt skall prövas. Herr talman! Detta kanske har blivit ett anförande i längsta laget; jag brukar begränsa mina anföranden till 10 eller högst 15 minuter. Sedan många år tillbaka har jag med kraft hävdat den uppfattningen att vi utbildningsvägen skall ge våra unga chanser till en demokratisk utbildning. Ungdomen i dag har också stora utbildningsmöjligheter. Det kostar stora pengar, men det får vi tillbaka en gång i den närmaste framtiden. Det får inte bli så i vårt samhälle att det finns några som blir över och inte är godtagbara i arbetslivet efter en viss ålder. Arbete gör tillvaron meningsfylld. Det är både det enskilda näringslivets och hela samhällets uppgift att se till att alla som kan och vill, utan åldersgränser givetvis fram till pensionsåldern — om den bör vara 65 eller 67 år kanske vi inte behöver tvista om — får göra sin insats i vårt samhälle. Samverkan och solidaritet är för vissa hedersord. Vi behöver alla i hela vårt samhälle samverka för att bringa dessa för den enskilda människan så viktiga frågor till sin lösning. Jag är övertygad om att det också behövs en stark solidaritet, då det med säkerhet behövs ökade ekonomiska resurser för samhället om vi skall kunna lösa problemen för den äldre arbetskraften. Herr talman! Den som gick ut i livet i början på 1930-talet och då mötte arbetslöshet och stängda industriportar glömmer inte detta. Det skulle vara en katastrof om hon eller han återigen, nu i 50—60-årsåldern, i det samhälle de varit med om att bygga upp skulle möta samma kalla hand som tidigare. Det får inte ske. Både samhället som helhet och vårt näringsliv har inte råd med detta. Jag glömmer inte de ord som Per Albin Hansson sade är 1942 inför en mycket stor ungdomsskara: Sverige är ert — men ni skall i gemensamhet göra det ännu bättre och därmed bli lyckligare människor. De orden är sanning även i dag, men de skall gälla ung som gammal i ett samverkande samhälle som vi har skapat och vill göra ännu bättre.
Herr talman! Låt mig säga några få ord till herr Johansson i Norrköping. Herr Johansson försökte göra gällande att oppositionen släppt fram fler talare i talarstolen under dessa två dagar än socialdemokratiska partiet. Det hade varit klädsamt om han samtidigt redovisat hur många timmar stadsråden använt här i talarstolen utan någon som helst tidsbegränsning. Jag skall inte fresta talmannens tålamod med att gå in på någon sakdebatt i övrigt med herr Johansson i Norrköping, även om det kunde ha varit intressant. I sitt hypotetiska resonemang om hur det hade varit om vi icke haft en socialdemokratisk regering glömde han en viktig sak, nämligen att näringslivet kanske då inte hade befunnit sig i den besvärliga situation som det gör i dag.
Herr talman! När det gäller tiden för sina anföranden vill jag bara be herr Magnusson i Borås vara vänlig läsa riksdagsprotokollen och se efter. Jag tyckte att statsråden var mycket moderata i går i fråga om tiden. Det var statsministern och finansministern som talade, och jag anser att det var fullt befogat med den tid de tog i anspråk. Finansministern fick enligt min mening för litet tid. Han borde nog ha undervisat en del ledamöter litet till kring de problem han berörde. Men det kan vi väl få exakt besked om senare. Jag har inte anklagat någon. Jag har bara sagt att om vi skulle ha lite rättvisa i detta fall, skulle riksdagen hålla på även i natt med den allmän-politiska debatten. Sedan hade första, andra och eventuellt tredje männen och kvinnorna i varje parti fått framträda. Det tycker jag inte är riktigt. Även andra riksdagsledamöter skall få chansen. Enligt herr Magnusson i Borås skulle jag ha fört ett hypotetiskt resonemang om det svenska näringslivet och dess problem. Jag brukar inte göra reklam för böcker. Det skall vi inte göra här. Jag har dock läst Olivecronas bok om de 10 nya miljonärerna. Jag rekommenderar varmt den boken till läsning åt herr Magnusson, så får han se vad dessa miljonärer säger om regeringen och de möjligheter som har stått dem till buds. Jag tycker att det är rätt fina ord om samhället på de flesta ställen i boken.
Det fortsatta sammanträde, som utsatts till kl. 19.30 i dag, kommer att avslutas omkring kl. 24.00.
Herr talman! Under tiden 26 april till 15 maj i år kommer omfattande militära repetitionsövningar att försiggå. Till dem har också ett stort antal lantbrukare inkallats. Nämnda tid är emellertid mycket olämplig för lantbrukarna, eftersom vårbruket då mäste fullgöras i större delen av landet. Att anskaffa ersättare för detta möter avsevärda både praktiska och ekonomiska hinder och är därför för flertalet lantbrukare ett orealistiskt alternativ.
Morgondagens plenum inleds med en frågestund, som kommer att pägå ungefär en timme. De frågor som därvid inte medhinnes avses skola besvaras vid sammanträdet tisdagen den 26 januari kl. 16.00.
Möjligheterna att erhälla anstånd med militärtjänsten torde utnytljas så längt det går, men sådant beviljas endast i begränsad omfattning. Det framstär därför såsom angeläget alt i jordbruket sysselsatta personer inte inkallas till militära tjänstgöringar under näringens mest bråda perioder, dvs. under sädd och skörd. Denna grupp torde utan svårigheter kunna beredas möjligheter att fullgöra militärtjänst under annan del av året.
Sävitt nu kan bedömas blir det ofränkomligt att fortsätta den allmänpolitiska debatten inte bara i morgon, då sammanträdet liksom under de tidigare dagarna kommer att avslutas omkring kl. 24.00, utan också fredagen den 22 januari.

Herr talman! Många av de föregående talarna i den här remissdebatten har ju redan varit inne på samhällsekonomiska problem, budgetläget, handelsbalansen m.m. Jag kan i dessa avseenden instämma med de talare från vårt parti som varit inne på dessa frågor. Jag avser därför inte att upprepa vad som redan har sagts. Den strama budget som herr Sträng presenterar i årets statsverksproposition har på det hela taget inte mött några starkare invändningar från vårt håll. Det finns emellertid en minuspost i finansministerns budgetförslag, som jag tänker uppehålla mig vid, nämligen turistutgifterna. Turistbalansens underskott beräknas för innevarande år uppgå till 2 miljarder kronor. Trenden i fråga om turistnettot, som finansministern trots underskott ändå vill kalla det för, har haft en kraftig negativ utveckling genom åren. År 1968 var underskottet 1 054 miljoner kronor, år 1969 1229 miljoner kronor, år 1970 1725 miljoner kronor, och för 1971 beräknas som redan framhållits underskottet uppgå till 2 miljarder kronor. Herr talman! Det är klart att denna utveckling måste ses med oro från samhällsekonomisk synpunkt och från valutasynpunkt. Den utgör självfallet en allvarlig belastning på vår valutareserv. Vissa förespråkare har förordat en lösning genom införandet av en särskild turistskatt, som man skulle ta ut av alla som reser på semester utomlands. Finansministern har varit ganska kallsinnig mot en sådan skatt. Personligen delar jag hans betänkligheter på den punkten. Kontrollen skulle bli svår att genomföra, och rent principiellt kan man även diskutera rättvisan i en sådan åtgärd. Läget har väl nu förändrats dithän att nya socialgrupper har fått råd och lägenhet att se sig om i världen. Bara för ett tiotal år sedan var det en möjlighet förbehållen endast privilegierade grupper i vårt samhälle. Rent personligen tycker jag då att det kanske nu inte vore riktigt att komma med en extra skattebelastning på det området. Likväl tror jag att underskottet i turistbalansen tillhör de samhällsekonomiska problem som måste bringas i ett bättre jämviktsläge. Det är några synpunkter på den frågan som jag helt kort vill uppehålla mig vid i den här remissdebatten. Jag tror att ett jämviktsläge inte bör skapas genom nya skatter och pålagor utan genom försök att få motsvarande turistströmmar till vårt eget land. Jag tror att vi hittills gjort alldeles för litet för att få människor i Mellaneuropa att intressera sig för Sverige som turistland. Alldeles speciellt vill jag som norrlänning dra en lans för Norrland. Norrland har enligt mitt sätt att se stora förutsättningar att bli ett Eldorado, som nedstressade européer gärna skulle söka sig till om vi verkligen gjorde ett allvarligare försök att propagera för att liksom sälja Turist-Norrland. Det är synd att Norrlandssonen Arthur Engberg icke längre finns bland oss. Få kunde som han ge färg och dragningskraft åt denna landsända. Efter hans dagar har Norrland upplevt en folkvandring som hotar att ödelägga många bygder. Det är dessa luckor jag nu skulle vilja fylla ut, inte minst med en ström av utländska turister. Norrland har ju en rikt omväxlande natur, som året runt verkligen borde passa alla smakriktningar. Våra fyra årstider med deras sceniska växlingar i naturen torde ge en utländsk besökare de upplevelser som Norrland i långa stycken nästan är ensamt om att kunna bjuda. Men enligt min mening har vi gjort alltför litet för att locka hit turister från utlandet. De slumrande bygderna i odlingslandskapet, skogarna, forsarna, älvdalarna, fjällvärlden och midnattssolen är attribut som, rätt presenterade, skulle vända turistströmmen till vårt land och ge oss ett värdefullt tillskott i turistbalansen. Jag är inte främmande för att en sådan aktivitet från svensk sida skulle leda fram till att åtminstone både danskar och tyskar skulle kunna bli semestrande sommartorpare i Dalarna, Hälsingland, Ångermanland, Jämtland m.fl. landskap. Det vore ett vida bättre öde för dessa landsdelar än att kulturlandskapet och odlingslandskapet på många håll buskas igen till ingen glädje för någon. Men då vi bör göra någonting på detta område, menar jag att staten och de norrländska länens turistorganisationer i samverkan bör kunna göra något påtagligt. Mitt förslag är att vi skulle öppna turistbyråer i de stora städerna i Mellaneuropa och därmed också öppna vägen till Sverige och Norrland för människor som nu har ett livsrum på några kvadratmeter och som i stället skulle kunna erbjudas kvadratmil som strövområden med frisk luft och vatten som ju finns i Norrland. Enligt min mening borde staten svara för turistbyråverksamheten och turistorganisationerna i länen för det lokala mottagandet. Såvitt jag vet pågår en statlig turistutredning, och jag skulle med vad jag här sagt bara vilja vidarebefordra dessa synpunkter till utredaren, som jag vet tillhör denna kammare. En allsidig presentation av de norrländska landskapen inom en vittförgrenad turistbyråverksamhet i de folkrika länderna i Europa skulle säkerligen ge ett positivt gensvar. Men jag skulle ändå vilja varna för att man inte skickar ner några gamla och sura gubbar att förestå dessa byråer. En statlig satsning på turismen i Norrland borde kunna vävas in också i ett regionalpolitiskt handlingsprogram som nu lär vara att vänta från regeringen. Det skulle bli ett värdefullt tillskott för Norrland liksom för vår krympande valutareserv. Jag har med vad jag här anfört, herr talman, helt kort velat belysa en specialfråga som gäller vår budget. Jag skulle till sist bara vilja säga att vi understundom möter uttrycket ”det fattiga Norrland”. Det är helt missvisande. Norrland är en rik landsända med hänsyn till våra naturtillgångar. Vi har malmen, skogen och vattenkraften såsom värdefulla tillgångar för ett lands ekonomi. Men människorna kommer vi kanske att sakna, om inte den regionala obalansen ändras. Detta kan vi klara genom en aktiv lokaliseringspolitik och en aktiv turistpropaganda.

Herr talman! I socialdemokratins program och handlande har näringspolitiken alltid spelat en central roll. Men det är som om de borgerliga partierna blivit medvetna om detta först efter den socialdemokratiska partikongressen 1967. Efter denna partikongress blev begreppet ”aktiv näringspolitik” en central fråga i den politiska debatten.

För att vi skall nå de angivna målen måste olika åtgärder vidtas inom ramen för en samordnad näringspolitik. Som verktyg för denna politik har, utöver de mer traditionella finans— och skattepolitiska medlen etc., efter hand tillkommit bl.a. den moderna arbetsmarknadspolitiken, den aktiva regionalpolitiken, Investeringsbanken, Statsföretag och företagsdemokratidelegationerna. Även om det förekommer viss överlappning i användandet av dessa instrument, vilket aldrig helt torde kunna undvikas — och en absolut differentiering torde inte heller vara eftersträvansvärd — är avsikten att vart och ett av instrumenten i princip skall användas för olika huvuduppgifter. Organisationerna skall ha olika delmål eller verksamhetsinriktningar inom ramen för en fastställd näringspolitik. För att vi skall få instrumenten att samspela ställs stora krav dels på vad man kan kalla en operativ precisering av organisationernas delmål, dels på en samordning av deras aktiviteter för att nå näringspolitikens mål i enlighet med de angivna värderingarna. Vid Statsföretags tillkomst fanns inte konkret utformade mål för detta företags verksamhet. Såsom angavs i propositionen ansågs det nödvändigt att först komma fram till en organisatorisk samordning av de statsägda bolagen. En målsättning i vad man kallar operativa termer skulle därefter utarbetas i samverkan mellan departement och dotterföretag. Det fanns, herr Ericsson, goda skäl för denna inställning. När vi i den förberedande utredningen för Statsföretag gick igenom vart och ett av de statsägda företagen kunde vi inte finna ett särskilt skäl för att de kommit i statens ägo. Det fanns flera olika skäl. Oftast var det fråga om företag som staten hade fått ta över i en krissituation för företagen. Motivet var nästan alltid av social natur.

Det har angivits att förutsättningarna för att Statsföretag skulle kunna fullfölja dessa huvuduppgifter var att de statsägda företagen har en inneboende expansionskraft, vilket i sin tur förutsätter en lönsam verksamhet. Lönsamheten är självfallet inte något mål för en verksamhet, men lönsamheten kan vara en förutsättning och ibland självfallet även ha en restriktiv inverkan på handlandet inte bara i regionalpolitiken utan också i andra sammanhang. Båda dessa aspekter har emellertid beaktats. Motiven för att Statsföretag skall ”under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion” angavs i propositionen vara följande: 1. Det är endast ett lönsamt expanderande företag som i längden har möjlighet att ge den trygghet för arbetet och i arbetet, som är en av förutsättningarna för en förbättrad arbetsmiljö och en aktiv företagsdemokrati. 2. Det är endast ett lönsamt expanderande företag som av egen kraft kan medverka i regionalpolitiken. Det är främst genom nya projekt eller utvidgning av redan etablerad produktion, som möjligheter skapas för en ny verksamhet, vilken kan lokaliseras i enlighet med de näringspolitiska värderingarna på det regionalpolitiska området. 3. Det är endast ett lönsamt, expanderande och förhållandevis stort företag, som av egen kraft kan medverka i strukturomdaningen av svenskt näringsliv. Generellt gäller således att Statsföretags aktiviteter enligt vad riksdagen har fastställt utgår från ett lönsamhetskrav. Det bör emellertid understrykas att detta krav inte är absolut. Statsföretag skall nämligen utöver vad som nu angivits även fullgöra andra uppgifter, som ägaren ålägger företagen. Om dessa uppgifter inte fyller lönsamhetskraven, skall ersättning utgå. Statsföretag skall ha skyldighet att inge offert på sådana uppdrag som ägaren — dvs. regeringen och i sista hand riksdagen — anger. Dessa uppdrag kan t.ex. vara av sysselsättningseller försvarsberedskapskaraktär. De kan ingå som ett led i regionalpolitiken. De skall behandlas från fall till fall. Enligt de generella målen skall Statsföretag eftersträva att skapa en förbättrad arbetsmiljö och en fördjupad företagsdemokrati och även vidta andra åtgärder för att på så sätt skapa större arbetstillfredsställelse för de anställda. Trots den korta tid som Statsföretag varit verksamt har åtgärder vidtagits för att påbörja denna utveckling. Samarbete har etablerats mellan Statsföretag och företagsdemokratidelegationen. Försöksverksamheten skall utvidgas och håller även på att utbredas till allt fler företag. I de flesta statsägda företags styrelser är de anställdas organisationer representerade. Därtill har i vissa företag införts direktrepresentation i styrelsen för de anställda. Något som också bör uppmärksammas i detta sammanhang är tillkomsten av Statsföretagens förhandlingsdelegation, SFO. Vad som uppnåtts är dock självfallet inte tillräckligt, utan åtgärder måste vidtas för att snabbare nå fram till önskat resultat. Statsföretag skall medverka i regionalpolitiken. Regionalpolitisk verksamhet är dock inte Statsföretags huvuduppgift och heller inte att ingripa i privatägda företag som råkat i ekonomiska svårigheter. För dessa uppgifter finns andra näringspolitiska instrument. Tvärtom har riksdagen angivit att målen och villkoren för de statsägda företagen inte får vara sådan att deras verksamhet inskränks till områden som av en eller annan anledning är mindre attraktiva för andra typer av företag. Det är emellertid ovedersägligt att när det gäller dotterföretagens investeringar så har dessa under Statsföretags första verksamhetsår markant präglats av satsningar på verksamhet inom stödområdet. De tre statsägda företagen NJA, ASSI och LKAB skall under de närmaste fem åren investera för ca 1 750 miljoner kronor i Norrbottens län. Statsföretag har även ingripit för att söka rädda vissa privatägda företag som kommit i svårigheter. Under de år som Statsföretag existerat har företagets medverkan i strukturomdaningen av svenskt näringsliv varit synnerligen begränsad. Statsföretag har ännu inte hunnit med att gå igenom samtliga dotterföretags verksamhet och ännu mindre fått tid till en strukturering av hela företagsgruppens aktiviteter. Att påbörja ett internt struktureringsarbete är en av de mest väsentliga näraliggande uppgifterna för statsföretagsgruppen och en förutsättning för ett mer aktivt engagemang i den större uppgiften att medverka i struktureringen av svenskt näringsliv. Under Statsföretags första år har verksamheten således inte genomgående kunnat präglas av fullt målinriktad handling. Det är förklarligt om rådande omständigheter beaktas: 1. Under första halvåret bestod Statsföretags organisation av endast tre fyra handläggande personer. 2. En hel del synnerligen angelägna uppgifter ålades Statsföretag omedelbart. Trots en liten organisation måste vissa frågor penetreras ingående, och andra fick därför skjutas åt sidan. Ett exempel på större projekt där ställning måste tas är investeringsprogrammet för NJA. 3. Avsevärd tid under andra halvåret har fått ägnas åt den interna uppbyggnaden av företaget, uppläggningen av rapporteringen från dotterföretag och ekonomiska system. Jag tror, herr talman, att det är viktigt att detta framhålles, helt enkelt därför att det torde finnas få företag i det här landet som så snabbt vuxit in i det allmänna medvetandet som Statsföretag. Detta gör att många har fått intrycket att Statsföretag som organisation redan har existerat en mycket lång tid, och detta har också medfört att det ställs starka krav på företaget att agera i olika sammanhang. Jag tycker att det återigen bör understrykas att Statsföretag endast är ett av de näringspolitiska medlen. Statsföretag kan nämligen inte verka på alla områden inom näringslivet. På grund av ekonomiska och personella resurser måste en sträng prioritering göras i intim samverkan med de övriga näringspolitiska instrumenten. Jag vill säga till herr Ericsson att vi har ett hårt arbete framför oss. Vi måste formulera de operativa målen för dotterföretagen. Dessa mål skall självfallet i varje del överensstämma med de näringspolitiska värderingar som regeringen har angivit. Det hade, herr talman, kanske också varit lämpligt att säga något om Stekenjokk, eftersom den frågan varit uppe i debatten. Men då jag vet att det kommer att bli en interpellationsdebatt därom, vill jag begränsa mitt anförande till vad jag nu sagt.

Herr talman! Näringspolitiken utgör numera, och detta med all rätt, ett mycket betydande inslag i den politiska debatten. Det är ju trots allt på näringslivet som vårt välstånd beror. Därför är det av yttersta vikt att företagsamheten får arbeta under så gynnsamma förhållanden som möjligt. Därom tycker jag att alla borde vara överens, vilken politisk riktning de än representerar. Långtidsutredningens huvudrapport och konjunkturinstitutets höstprognos är en inte särskilt stimulerande läsning för den som tror att vårt ekonomiska välstånd är en självklarhet som vi egentligen inte behöver anstränga oss för att behålla. Det årligen återkommande underskottet i bytesbalansen är ett varningstecken som vi långt tidigare borde fäst större avseende vid än vad som skett. Långtidsutredningen räknar med en lägre årlig ökning av bruttonationalprodukten än tidigare, och man anför att utrymmet för den privata konsumtionen måste bli ytterligt litet. För oss yrkesverksamma skulle enligt huvudrapporten en konsumtionsökning av endast 1,8 procent per år vara önskvärd och nödvändig för att realisera samhällets andra angelägna syften. Man kan onekligen dela utredningens pessimism om vårt intresse av att hålla uppe vårt personliga sparande genom att avstå från en viss konsumtion. Konjunkturinstitutets rapport innebar naturligtvis vissa ljuspunkter i den annars — måste jag konstatera — ganska mörka bilden, men även här råder en högst försiktig attityd beträffande möjligheterna att radikalt förbättra vår ekonomi. Vi måste i dag alltså vidta krafttag för att förbättra produktionstillväxten, konkurrensförmågan och exportmöjligheterna inom näringslivet. Det är naturligtvis med glädje vi ser att finansministern i sin nya budget satsar på att stärka industrins slagkraft. Men det är beklagligt att denna investeringsstimulans kommer så sent. För övrigt är det ganska betecknande för vår regering att man sätter in åtgärder på ett alltför sent stadium. Investeringslusten hos företagen har blivit mindre på grund av minskande lönsamhet. Det är i dag inte så många som vågar satsa stora pengar med dyra räntor som följd, när man vet att konjunkturen håller på att gå neråt och lönsamheten sjunker mot nollpunkten eller t.o.m. därunder. ”Den hund som drivs i vall biter inga får”, heter det. Jag tycker det är tillämpligt i denna fråga. För övrigt behöver näringslivet inte bara investeringsmedel utan också kortfristiga krediter. Det finns, herr talman, åtskilliga små och medelstora företag i detta land som i dag har mycket svårt att skaffa fram medel för exempelvis inköp av de råvaror som man kanske behöver för att klara en stor order. Det är framför allt denna starka kreditransonering — som egentligen inte är en ransonering utan ett totalstopp — som lett till att antalet konkurser i fjol beräknas ha stigit med ca 31 procent. När staten nu är återhållsam med sin upplåning är detta ett glädjande tecken, och det bör bidra till att öka tillgången på kortfristiga krediter för företagsamheten. Jag tror emellertid att herr finansministern är alltför optimistisk när det gäller statens lånebehov; vi får väl senare se hur det blir med detta. Det centrala i dagens läge är enligt min mening att vi skall satsa på ett expansivt näringsliv — de flesta är säkerligen överens härom. Men det gäller också att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten och därmed öka lusten att arbeta och utveckla de enskilda företagen. Familjeföretagens betydelse känner vi väl till. Hälften av våra löntagare inom handel och industri sysselsätts i mindre och medelstora företag. Dessa företags stora värde — antingen det gäller att överbrygga konjunktursvackor, tjänstgöra som underleverantörer åt storföretag eller bidra till ökad jämlikhet och medinflytande — tror jag att de flesta av oss i dag är villiga att intyga. Mot bakgrunden av förra årets ganska hätska angrepp mot de enskilda företagen och deras ägare är det i dag en lisa att studera det just i dessa dagar publicerade betänkandet om finansieringsinstitut för mindre och medelstora företag. I detta vet man inte hur väl man vill de mindre företagen — de tycks plötsligt vara mycket viktiga för vår gemensamma framtid. Jag sade nyss, herr talman, att det gäller att förbättra lönsamheten i familjeföretagen, de s.k. egenföretagen. Denna lönsamhet är nämligen för närvarande skrämmande låg. Vi måste helt enkelt göra det möjligt att driva företag lönsamt, vi måste ge incitament till nyföretagande och expansion som bl.a. innebär säkerhet och trygghet för våra anställda. Konkurrensen om resurserna är i dag alltför hård. Det finns inte pengar och medarbetare i tillräcklig utsträckning för allt som vi vill göra inom näringslivet, och detta gäller också den offentliga sektorn. Därför måste vi prioritera eller låna — det finns ingen tredje väg. Antingen får vi minska samhällets krav på pengar och arbetskraft eller också låna pengar och arbetskraft från andra länder. Finansministern aviserar nu ett försök att stimulera industrin med ett 10-procentigt investeringsavdrag. Detta är naturligtvis välkommet för de företag som i dag är vinstgivande. På tal om vinst vore det väl nu ett lämpligt tillfälle att göra det lättare att använda investeringsfonderna för att ”förmå hästen att dricka” — ett välbekant uttryck som jag hörde på Bankföreningens årsstämma för en tid sedan. Men dessa medel vill finansministern tydligen reservera för helt andra ändamål än vad som avsågs när systemet med investeringsfonder infördes. Jag känner till fall där framgångsrika företagare i en annars hårt trängd bransch utan motivering vägrats att ta sina investeringsmedel i anspråk för utbyggnad och rationalisering, trots att företagen på det sättet kanske skulle ha kunnat suga upp en del arbetslösa människor inom samma näringsgren. Större generositet från statsmakternas sida när det gäller investeringsfonderna hade måhända skapat större investeringsvilja hos företagarna. Men lusten att detaljreglera näringslivet är tydligen alltför stor hos regeringen. Investeringsavdrag och fondmedelsdisposition hjälper emellertid föga de företag som inga vinster har. Tror finansministern t.ex. att företag inom TEKO och skoindustrin kan investera sig ur sin nuvarande kris? För näringsgrenar som arbetar utan vinst behövs andra åtgärder än skattelindring, eftersom de inte har någon nytta av skatteavdrag. Det är för övrigt ganska anmärkningsvärt att regeringen inte har visat något nämnvärt intresse för TEKO— och skobranscherna. Här gäller det dock inte bara sysselsättningen för så och så många anställda och företagare utan också försörjningsläget för vårt land vid en eventuell framtida avspärrning. Det sägs att vi i en krissituation inte skulle ha skor till svenska folket för mer än en mycket begränsad tid. Varför har detta inte tagits upp i någon debatt om hur hög vår självförsörjningsgrad skall vara beträffande kläder och skor för att trygga försörjningen vid en avspärrning? Sanningen är att i dessa branscher pågår en enorm kapitalförstöring genom nedskrotning av maskiner, genom sönderslagning av en hel produktionsapparat. Följden blir att vi vid en eventuell avspärring inte kan improvisera för en tillräcklig produktion i folkhushållet. Då får vi måhända gå barfota. Riksbanken har ju aviserat vissa lättnader i kreditrestriktionerna för exportindustrin. Sådana är i dagens läge en absolut nödvändighet och bör snarast följas av lättnader för näringslivet i övrigt, men det förutsätter en mycket snäv utgiftspolitik från stat och kommun under den närmaste framtiden. Jag vill i det avseendet säga att herr finansministern i årets budget har vågat göra ställningstaganden som vi inom näringslivet måste respektera. Det finns emellertid, herr talman, också undantag. Jag vill i det sammanhanget nämna vår manuellt arbetande glasindustri, som huvudsakligen är förlagd till Småland. Den utgör vid sidan av skooch TEKO-industrierna ett stort problem i dag, och detta problem har under senare år accentuerats för att nu ha blivit verkligt besvärligt. De för den småländska landsbygden så typiska och livsviktiga glasbruken läggs ned ett efter ett. Det innebär för de i sin yrkesutövning högt kvalificerade och meriterade anställda och deras anhöriga synnerligen svåra prövningar. Att få ett nytt, lämpligt arbete är i dag inte bara svårt utan nästan omöjligt, eftersom man många gånger blir hänvisad till en annan bransch, och det resulterar också rätt ofta i långa resor. Det vore ett hårt slag mot den småländska befolkningen, mot den småländska landsbygden och mot förtroendet för regionpolitiken om glasindustrin skulle tillåtas förtvina. Många frågar sig ängsligt i dag: Är denna utveckling nödvändig? Finns det inget hopp om bättre tider, finns det inga förutsättningar? Svaret är: Det finns verkligen både hopp och goda förutsättningar. Redan nu är den manuella glasindustrin en i hög grad exporterande industri. 40 procent av årsomsättningen går på export. Exporten motsvarar för närvarande ett saluvärde av 50 miljoner kronor. Men det är ändå litet. Vi vet att det finns stora, ännu ganska oprövade exportmarknader och att de som redan prövats och utnyttjas har betydligt mera att ge. Inte minst gäller det sistnämnda Förenta staterna. En intensifierad, rätt upplagd marknadsbearbetning där skulle utan tvivel ge en god utdelning och verksamt bidra till att stabilisera branschen. Problemet är emellertid att kostnaderna för en effektiv marknadsföring i andra länder ligger så högt att den manuellt arbetande glasindustrin med sina relativt små enheter inte kan klara av dem utan en ordentlig starthjälp. Staten har också — det vill jag här deklarera — uppmärksammat problemet och vidtagit vissa positiva åtgärder, för övrigt efter beslut i riksdagen; bl.a. utgår för närvarande ett exportstöd på cirka 500 000 kronor. Men om goda resultat skall uppnås är den summan alltför liten. Därför har också branschen begärt drygt tre gånger så mycket för fem år framåt. För att klara situationen måste man alltså göra en betydande, målinriktad satsning på att vidga exportmarknaderna samtidigt som en viss, oundviklig koncentration måste till. Det krävs pengar för allt detta, och jag vågar hoppas att riksdagen kommer att visa större förståelse än vad regeringen nu har gjort i statsverkspropositionen. En helhjärtad satsning på den svenska konstglasindustrin skall — det är jag övertygad om — göra den till en lönande, nationalekonomisk tillgång, och med sina konstnärliga produkter kommer den att skapa goodwill för Sverige i utlandet. Herr talman! Jag har i detta mitt inlägg betonat nödvändigheten av sparsamhet med statens och kommunernas utgifter, bl.a. för att skapa utrymme för en expansion av industrin — och då i första hand exportindustrin. Trots detta hävdar jag att man måste stödja den manuella glasindustrin. Jag har här försökt redovisa de sociala och ekonomiska skälen. Men — och det är för mig också väsentligt — ett stöd till svensk glashantering är även indirekt ett stöd till landets samlade exportindustri. Det har nämligen visat sig att svenskt konstglas ofta är en snöplog i främmande länder för andra svenska kvalitetsvaror.

Herr talman! Denna remissdebatt har kanske inte fått precis det förlopp som en del av oss hade hoppats på men kanske det förlopp som många hade fruktat. Det har gått rätt lång tid innan de näringspolitiska frågorna kunnat komma upp till debatt, och jag vet att det är ganska många talare anmälda för att taga upp andra väsentliga frågor. Därför skall jag fatta mig kort. Jag har begärt ordet framför allt för att besvara vissa frågor som herr Gunnar Ericsson i Åtvidaberg strax före kvällsuppehållet ställde beträffande de statliga företagen. Litet av vad herr Sjönell sade vill jag också kommentera, ty liksom herr Gunnar Ericsson gav han uttryck åt föreställningar som på sina håll är mycket vanliga.

Enligt herr Ericsson är det tydligen lustan mer än nödvändigheten. Vad herr Olhede här redovisade för kammaren tycker jag var värdefullt. Det gällde dels vardagens möda i Statsföretag, dels de ambitioner för organisation och vidareutveckling av den statliga företagssektorn som föreligger inom företaget. Herr Ericsson säger — och det är han inte ensam om — att många statliga företagsengagemang under de gångna två, tre åren har framstått som onödiga, obegripliga och — på många håll — orosskapande. Detta exemplifierade herr Ericsson, såvitt jag kan minnas, bara med ett fall när det gällde nyetablering, nämligen det statliga etableringsbolagets beslut — det är ännu inte verkställt — att etablera skidtillverkning i Boden. I och för sig är det naturligtvis inte obegripligt varför ett etableringsbolag med en lokaliseringspolitisk målsättning etablerar en skidfabrik i Boden. Men det finns i dag tre skidfabriker i Sverige, och enligt kritiken mot engagemanget skulle tillkomsten av ytterligare en skapa sådana svårigheter för dem att den lokaliseringspolitiska effekten skulle så att säga upphäva sig själv genom negativa effekter på annat håll. Denna kritik mot SVETAB har förekommit också i pressen och även i den kommun där det företag som känner sig mest hotat av den kommande konkurrensen är beläget. Detta är egentligen rätt typiskt för vad som händer med statligt företagande. Hade ett privat företag blivit utsatt för konkurrens från ett annat privat företag skulle man ha accepterat detta som uttryck för marknadskrafterna, och det hade inte blivit någon diskussion om saken. Nu är det alltså ett statligt företag som engagerar sig, och då får vi denna diskussion. Den förs också, som vi kunde se i tidningarna häromdagen, när det gäller Kalmar verkstad, och vi kommer alldeles säkert att få ytterligare exempel på detta. Det kan i och för sig illustrera skillnaden mellan att bedriva statlig och privat företagande. I första hand de ansvariga i etableringsbolaget har undersökt i vilken omfattning dessa farhågor är berättigade. Jag skall inte uppta kammarens tid med att redovisa materialet — dessutom vore det väl inte helt korrekt att göra det. Men jag skall inför utskottet och gärna för Gunnar Ericsson personligen redovisa de bedömningar som ligger bakom denna etablering. Såvitt jag kan bedöma är det en fullt försvarbar och till sina lokaliseringseffekter önskvärd etablering som sker här, förutsatt att det hela går i lås. De svårigheter som kan komma att uppstå på annat håll kan man då kanske tillskriva det statliga företaget. Men orsakerna kan trots detta vara helt andra. Det skulle ta för lång tid att gå igenom alla de nyengagemang som har skett, men jag tror att man som ett allmänt påstående kan säga att för varje sådant engagemang är det mycket lätt att anföra uppenbara, rationella och förståeliga motiv. Därmed är inte sagt att alla engagemang kommer att lyckas. Man kan ha olika bedömningar därvidlag, men själva avsikten med engagemangen är i alla fall klar och redovisad. Jag kan som exempel ta förvärvet av Dahlbergs industrier i Kramfors. Det var ett av lokaliseringsmedel uppexpanderat företag. Företaget hade utomordentligt stora svårigheter — det stod inför konkurshot. Då träder SVETAB in och förvärvar företaget. Det går med förlust i dag. Förhoppningen är att den förlusten skall kunna nedbringas och fås att helt upphöra. Man kan ha olika bedömningar när det gäller SVETAB:s kompetens att åstadkomma detta resultat. Men vad man inte kan ha mer än en bedömning av är vad som skulle ha skett i fall SVETAB inte hade trätt in. Företaget skulle ha lagts ned med åtföljande allvarliga sysselsättningseffekter i Kramforsregionen. Jag tror att man på detta sätt kan gå igenom engagemang för engagemang. I enskilda fall får kanske de rätt som säger att satsningen kommer att misslyckas. Men motiven för satsningarna är ändock klara och redovisade och borde inte behöva föranleda den typ av frågor som Gunnar Ericsson här framställt och som han inte alls är ensam om att framställa. Därför är det naturligtvis värdefullt att saken kommit upp till debatt. Det är självklart att det har varit och kommer att vara ett viktigt mål för de statliga företagen att medverka i lokaliseringspolitiken. Andra engagemang med andra syften är också till sina motiv klart redovisade. Jag reserverar mig där som i alla andra fall för att vi inte vet om engagemangen kommer att lyckas. Vi har ASEA-ATOM -— det är ett engagemang som är riskfyllt men där vi bedömt saken så att det med hänsyn till de långsiktiga verkningarna är försvarbart att ta risken. Jag kan också anföra ett exempel som ligger rätt nära direktör Ericssons eget företag. Det är samgåendet mellan vårt utvecklingsbolag, SAAB och det amerikanska ITT i företaget STAN-SAAB. Vi har redovisat motivet för det engagemanget också. Jag skall här inte diskutera sakfrågorna utan redovisar bara vårt motiv. Och vi tror att den företagskonstruktionen, sammanförandet av SAAB:s produktion och kompetens med den som finns inom Standard Radio, definitivt tillför svensk elektronisk industri ökad konkurrenskraft. Det är det redovisade motivet, och det behöver inte uppfattas som uttryck för vare sig lusta eller nödvändighet utan som en allvarlig strävan att med statliga ägarengagemang förstärka den svenska industrins konkurrenskraft och därmed sysselsättningstryggheten för de anställda. Då kan man säga — och herr Olhede var inne på den saken — att det borde finnas en plan för det framtida handlandet med statliga företag; nu framstår det som händer som slumpmässigt och tillfälligt. Jag kan hålla med om att det ligger en del i det talet. Vad som sker händer ju därför att det har uppstått problem som behöver lösas, och att ett statligt företagsengagemang framstått som ett lämpligt sätt att lösa det problemet. Men var de problemen och de situationerna uppstår bestämmer inte vi och inte heller vår motpart, utan det är utvecklingen som genererar sådana tillfällen och problem. Och i den meningen kommer mycket — både för staten och för det privata företagandet — att med nödvändighet framstå som oplanerat. Däremot måste man ha en beredskap för att lösa problemen. Den beredskapen är vi inte alls färdiga med ännu, men vi är sysselsatta med att bygga upp en beredskap som givetvis i sista hand skall basera sig på en genomtänkt uppfattning av de olika svenska industribranschernas önskvärda och rimliga framtida utveckling. Detta är ett stort och svårt arbete, och självklart är att vare sig statliga myndigheter, verk, departement eller företag kan, och ännu mindre bör, bedriva det isolerat från industrin. Tvärtom är ett nära samarbete mellan samhälle, företag och de anställda i branschen förutsättningen för en genomtänkt branschpolitik. Det är också ett sådant samarbete som vi strävar efter att successivt bygga upp. Jag återkommer strax till detta, eftersom det har litet att göra också med det som herr Sjönell var inne på. Sedan gav herr Ericsson i Åtvidaberg oss rådet att ligga stilla ett tag. Använd era personella och ekonomiska resurser till att konsolidera de företag ni har, organisera dem och se till att de sköts ordentligt, sade han. Jag håller med Gunnar Ericsson om att det är en central uppgift för oss under de kommande åren att konsolidera de företag och engagemang vi har. Det måste vi ge prioritet.

Det är inte så, som somliga kanske tror, att så fort det dyker upp ett företag som är till salu, så står vi parata att ingripa. Vi har inte de resurserna inte heller för alla de engagemang vi i och för sig finner önskvärda. De attityder till statligt företagande som herr Ericsson i Åtvidaberg redovisade möter jag också ibland i diskussioner när diskussionen förs på ett allmänt plan. Jag möter dem däremot inte i de fall där ett konkret samarbete verkligen är etablerat. Min erfarenhet är att, såvitt jag kunnat bedöma, samarbetet med de konkreta projekten fungerat hyggligt och med en alldeles naturlig respekt och öppenhet från båda sidor. Det är klart att statliga företag kommer alltid — det är inte bara riksdagsdebatterna som är exempel på det — att vara föremål för en hårdare och mera ingående kritik än vad privata företag är. Jag vet att det finns ledamöter i kammaren som anser att insynen i de statliga företagen ännu är för outvecklad. I varje fall är den betydligt mer utvecklad än insynen i de privata företagen. Och framför allt får den information som finns om de statliga företagen en spridning i massmedia och i andra informationsmedia som gör att vi får en mycket hårdare och mer öppen debatt om de statliga företagen än om de privata, trots vad som sägs om motsatsen.

Jag är helt övertygad om att det också i flera av våra stora företag görs bedömningar av verksamheten som på många punkter sammanfaller med de som riksrevisionsverket har gjort av vissa grenar av Förenade fabriksverkens aktivitet. Skillnaden är bara att när riksrevisionsverket säger något om Förenade fabriksverken är det en offentlig handling och det ges tillfälle att diskutera den, inte bara i riksdagens utskott, utan vi har också tillfälle att ha en öppen, allmän debatt om den i riksdagen och på annat håll. De slutsatser som riksrevisionsverket har kommit till sammanfaller i många fall också med dem som verksledningen redan har kommit fram till. Det är väl inte en slump att slutsatserna sammanfaller i så hög grad. Vi har i departementet ännu inte haft tillfälle att i detalj studera rapporten, och därför kan jag inte i dag ta ställning till den. Vi får alldeles säkert tillfälle att återkomma till den när vi s. a. s. på båda sidor haft tid att verkligen smälta innehållet i den. Jag vill avslutningsvis säga ett par ord till herr Sjönell. Han menade att det inte blev så mycket av näringspolitiken. Ja, han sade det inte men han menade att det faktiskt var ett propagandaberg som födde en råtta; råttan skulle vara Investeringsbanken. Men herr Sjönells respekt för sanningen vaknade snabbt, kanske därför att han påminde sig att centerpartiet som bekant stödde förslaget om en investeringsbank i riksdagen år 1967. Efter denna reträtt skall jag inte i kväll ta upp tiden med att diskutera bankens verksamhet. Det har inte hänt någonting, säger herr Sjönell, med undantag alltså för Investeringsbanken. Uppenbarligen har, att döma av den debatt som herr Gunnar Ericsson i Åtvidaberg inledde här, det tvärtom hänt alldeles för mycket åtminstone när det gäller de statliga företagen. Men låt mig understryka vad herr Olhede sade: de statliga företagen får icke identifieras med näringspolitiken. De är ett av instrumenten, ingalunda det exklusiva instrumentet att bedriva näringspolitik. Det är ett egendomligt missförstånd som uppenbarligen bottnar i att man icke läser våra näringspolitiska program eller inte vill förstå dem. Den tekniska forskningsoch utvecklingspolitiken är ett näringspolitiskt medel som har utvecklats under de senaste åren. Länsplaneringen, riksplaneringen, den vidareutvecklade regionpolitiken, arbetsmarknadspolitiken — allt detta är olika instrument för att förverkliga näringspolitikens målsättningar. Därför är hela budgeten full av näringspolitik, och den debatt som skall äga rum senare här i dag om arbetsmarknadspolitik och regionpolitik blir också en näringspolitisk diskussion. Därför är det en självklarhet, vilket jag avslutningsvis vill upprepa, att näringspolitikens kvantitativt viktigaste uppgift är att påverka den privatägda industrin. Det är de företagens konkurrenskraft, sysselsättningstrygghet och arbetsförhållanden, de företagens arbetsmiljö liksom deras yttre miljöeffekter som i det samhälle vi lever i måste vara huvudmålet för vad vi lägger in i begreppet näringspolitik. Det är självklart att det är på det sättet, och det underströks också mycket starkt av statsministern i hans anförande i går. Det finns en uppgift när det gäller näringspolitiken — och då kan jag sammanknyta herr Ericssons i Åtvidaberg krav på en mera långsiktig plan för de statliga företagen och herr Sjönells efterlysande av en vidareutveckling av näringspolitiken — som jag vill gå in på litet närmare, nämligen industripolitik i meningen en genomtänkt branschpolitik. Herr Hovhammar tog exempelvis upp TEKO-industrin. Regeringens ställningstagande till TEKO-utredningens slutbetänkande redovisas i årets statsverksproposition. Det är att göra våld på verkligheten, herr Hovhammar, att påstå att statsmakterna inte visat något nämnvärt intresse för TEKO-industrin. Det finns ingen bransch för vilken så stora och samlade insatser gjorts som för just TEKO-industrin. Att de insatserna icke räcker för att lösa hela branschens problem i meningen att bevara den oförändrad är självklart och har heller aldrig varit avsikten. Också de beredskapsförsörjningsfrågor som herr Hovhammar tog upp har diskuterats och kommer, såsom också anmälts i statsverkspropositionen, att göras till föremål för en särskild utredning. Det är en rätt komplicerad fråga som jag inte skall gå in på; det kan vara skäl att nu låta den bli föremål för en mera genomlysande utredning. Också den manuella glasindustrin tog herr Hovhammar upp. Det är en industribransch som liksom TEKO-industrin har speciella svårigheter. När vi som här kommer in på de konkreta problemen visar det sig — och det har vi alltid hävdat — att det inte går att bara med generella medel lösa de svåra strukturanpassningsproblem som svensk industri är invecklad i. Det finns för närvarande ett speciellt exportprogram för glasindustrin.

Jag har sagt tidigare till branschen att vi är beredda att ta upp en diskussion om lämpliga former för statens medverkan i en sådan utveckling. En annan industri, som dessutom regionalt sett ligger inom delvis samma områden som glasindustrin, är träindustrin. Den är en industrigren beträffande vilken vi måste söka finna former som gör det möjligt att undvika alltför svåra produktionsoch sysselsättningsproblem. Varvsindustrin är en annan bransch, där industripolitiken har arbetat länge — mycket på utredningsplanet, vilket är nödvändigt och ofrånkomligt. Där finns ett program för ett utvecklat forskningsstöd, större än för någon annan näringsgren i detta land. Det finns ett kreditgarantisystem, som har varit avgörande för varvsindustrins bestånd. För närvarande pågår, som alla intresserade har sig bekant, en diskussion mellan industridepartementet och de stora varven om lämpliga samverkansformer varven emellan. Om vi ser längre framåt i perspektiven — jag gör det i katalogens form för att peka på de näringspolitiska uppgifter som vi står inför — frågar man sig, hur den svenska skogsindustrin skall expandera. Hur bedömer vi virkestillgången? Hur löser vi de svåra lokaliseringsoch miljöproblemen? Hur bestämmer vi inriktningen av den expansion som jag anser bör komma? Vi måste ta ställning till den petrokemiska industrins utveckling. Vi har dataindustrin som i de flesta betydande europeiska industriländer är föremål för intresse från statsmakternas sida. Dessa uppgifter tar tid. Det finns inte några färdiga enkla program. Jag har sagt att skall vi komma fram till en väl underbyggd syn på dessa branschers framtidsproblem, krävs ett integrerat samarbete mellan samtliga parter. Detta är vi invecklade i för närvarande. Resultaten av detta arbete kommer att redovisas successivt. vilket betyder att vi kommer att få tillfälle under denna riksdag och under kommande riksdagar under 1970-talet att diskutera näringspolitiken i alla de former i vilka den bedrivs. Vi kommer också i högre grad att få diskutera den branschinriktade industripolitiken. Därför, herr talman, vill jag framhålla att industripolitiken och näringspolitiken inte är någonting som har uppfunnits på en socialdemokratisk partikongress i partitaktiska syften, utan den är uttryck för konkreta behov som föreligger i samhället. De problem utvecklingen aktualiserat möter vi även i alla andra industrialiserade länder. Givetvis kommer våra lösningar att bestämmas av våra värderingar, på samma sätt som en borgerlig industripolitik — även om vi kanske utgår från samma analys av verkligheten — kommer att välja andra medel och andra